Herr talman! Ingvar Eriksson säger att förbättringar har skett i Laholmsbukten. Ja, men det är inte tillräckligt, eftersom algblomning alltjämt förekommer på ett sätt som visar att vattnet uppenbarligen är mycket starkt förorenat. Om vi skall bedriva en konkret miljöpolitik måste alla grupper vara med och ta sitt ansvar. Frivillighet är bra, men ibland måste vi komma till rätta med svårigheterna utan att vänta. Vi kan inte vänta på nya undersökningar hur länge som helst. Jag tycker att vi kunde vara överens om att ta regeringsförslaget på allvar. Det är ett uttryck för ett konkret politiskt ställningstagande. Vi måste försöka vara trovärdiga och ställa upp på detta förslag. Som jag sade förut: Vi skall inte hänga någon, utan vad det gäller är att angripa ett allvarligt problem. Förslaget har kommit fram i en utredning, och vi borde alla vara intresserade av att ställa upp för att komma till rätta med de akuta problem som finns, bl.a. när det gäller övergödning och andra svårigheter i dessa områden. Jag tycker att det inte skulle vara så svårt för vare sig jordbrukare eller andra att ställa upp på detta. Om man har så rent samvete som man nu säger, så skulle man väl vara väldigt glad för det här förslaget och verkligen stötta det.
Herr talman! Strömmar, havet och luften, men aldrig vårt jordbruk — ja, det är högerns samlade försvar för den passivitet i dessa frågor som man hela tiden har visat och som man i dag på nytt understryker. Ingvar Eriksson ifrågasätter nu t.o.m. källorna när det gäller de uppgifter som jag åberopar. Då skall jag gärna stå till tjänst ytterligare en gång: Inventering av jordbruksdriften i Ringsjöns tillrinningsområde, del 2, nyligen utkommen. Det är länsstyrelsen i Malmöhus län, naturvårdsenheten, som har gett ut denna skrift. En punkt i sammanfattning: De flesta gårdarna tillför för mycket fosfor. I genomsnitt för hela området är fosforgivan 9 kg per hektar eller 40 96 för hög. Hälften av gårdarna har en fosforgiva som ligger minst 58 96 för högt. Jag lånar gärna ut den här skriften till Ingvar Eriksson. Han kan få ha den som kvällsoch nattlektyr, så kan vi kanske ta en liten tentamen under morgondagen. Till sist vill jag säga att om allt är så perfekt och bra som Ingvar Eriksson m.fl. gör gällande, då kommer aldrig den här lagen att behöva tillämpas. Och då finns det ju ingen som helst anledning att vara rädd och ge sken av att vi skall åstadkomma några nya miljöpoliser här i landet. Det är alltså fråga om en stödlag, och en välbehövlig sådan.
Herr talman! Jag har aldrig sagt att allt är perfekt och bra — då hade vi inte behövt diskutera det här i Sveriges riksdag. Visst finns det problem. Men jag har sagt att problemen kan lösas med den lagstiftning som vi redan har. Vi vet att det har skett förbättringar. Och nog är det så att alla ställer upp och gör vad de kan i de här sammanhangen. Det är inte så att vi är passiva. Det har aldrig klargjorts på vilket sätt och i hur stor omfattning olika orsaker kan vara ansvariga för de här problemen — det är ett faktum, Bengt Silfverstrand. Tror inte herr Silfverstrand att jordbrukets folk förstår hur man skall gödsla? Tror han inte att man tar hänsyn till de markprover som man nu genomför? Herr Silfverstrand kan vara helt övertygad om att det är fallet. Det kostar pengar att använda gödselmedel, och vi har alla en ambition att göra det på ett sådant sätt att vi får en balanserad växtodling och en bra miljö i framtiden.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 11 behandlas en hel del naturvårdsfrågor. Jag kommer här att ta upp några, medan min partikamrat Hans Wachtmeister senare kommer att tala om några andra. Jag vill först nämna något om en center-moderat-motion angående naturreservaten samt vissa ersättningsfrågor i samband med dem. Det är ju så att vi när det gäller naturreservaten får ett anslag som skulle vara på 20 milj.kr. och som skulle utgå under budgetåret 1984/85. Naturvårdsverket har begärt en uppräkning av detta anslag till ungefär 40 milj.kr., och man anser att hela behovet är 50 milj.kr. Vi menar att de redan beslutade naturreservaten kostar så mycket att det överstiger de ekonomiska möjligheterna att lösa in nya områden. Den restriktivitet som är ofrånkomlig i vårt ekonomiska läge gör att vi måsta sänka ambitionsnivån när det gäller de här områdena. Vi måste omprioritera och låta en del områden utgå. Genom lagstiftning har staten försäkrat sig om att ingenting får röras inom ett naturreservat, oavsett om ersättning till markägaren har utgått eller inte. Där kommer vi in på problemet att det kan gå mycket lång tid innan sådana frågor löses. De regler som finns gör det nämligen möjligt att förlänga den s.k. ettårsfristen till tre år. Det kan alltså ta orimligt lång tid att få - ersättningsfrågorna lösta. Vår motion avser att få en ändring till stånd. Herr talman! Så till naturvårdslagens strandskyddsbestämmelser. Från moderata samlingspartiet har vi haft en återkommande partimotion i många år, och den har fått ungefär samma behandling år ut och år in. Vi har ändå en förhoppning om att kunna åstadkomma en ändring på den här punkten, och om vårt önskemål inte blir tillgodosett nu kanske det kan bli det senare. Naturvårdslagens strandskyddsbestämmelser gäller generellt för hela landet och innebär förbud mot bebyggelse vid stränder, oavsett vilka vattendrag det rör sig om. Lagen har tillkommit för att göra stränderna allmänt tillgängliga för bad och friluftsliv. I vissa sammanhang omfattar strandskyddsområdet 100 m, men i vissa har man kunnat besluta om ända upp till 300 m. Inom somliga områden finns det naturligtvis skäl att ha den övre gränsen, i andra räcker det att ha den på 100 m. Men i stora delar av vårt land, främst då i Norrlands glesbygder, föreligger inte behov av en speciell lagstiftning för att reglera strandskyddet. Där finns många småsjöar, åar och andra vattendrag som helt saknar betydelse. Det är otympligt med en lag som är anpassad till vissa delar av landet men är onödig och faktiskt medför en utökad byråkrati i andra delar. Med undantag för vissa primära rekreationsområden och tätortsområden som har ett starkt bebyggelsetryck bör kommunerna själva kunna avgöra planeringen av vid vilka vattendrag bebyggelse är lämplig. Detta tas upp av bostadsministern i den eventuellt kommande planoch bygglagen. Men där har man väl inte riktigt velat ge kommunerna denna självständighet. I dessa områden i Norrland kan en fritidsbebyggelse i mindre omfattning vara ett mycket viktigt inslag i naturen. Det finns stora obebyggda områden, och i vissa trakter har utflyttningen medfört en förbuskning som inte är önskvärd. En viss fritidsbebyggelse i avlägset belägna områden skulle kunna hålla stränderna levande på ett sätt som inte skulle förstöra naturintrycket eller tillgängligheten för människor, eftersom det finns så gott om mark. Jag vill med det sagda yrka bifall till reservation 5, som handlar om vissa ersättningsfrågor, och reservation 6, som berör strandskyddet.

Herr talman! I detta betänkande behandlar vi ett antal motioner som har med naturvård att göra, bl.a. motioner som har tagit upp frågan om naturreservat, bildandet av sådana samt ersättningsfrågor i samband med dessa. Vi måste arbeta med att avsätta olika marktyper, skogsarealer och andra områden som kan vara viktiga för framtiden. Vi behöver ha kvar markerna för vetenskaplig forskning och som genbank, men även för rekreation och som naturvårdsområde. Det här är en viktig del i vårt miljövårdsarbete. Vi måste alla ta på oss kostnaden för denna verksamhet. Den skall inte bekostas enbart av dem som släpper till marken. Detta har tagits upp i en motion av Rolf Rämgård m.fl. Där kritiseras det nuvarande systemet med eftersläpande ersättning, vilket gör att markägarna får problem med sin ekonomi. I betänkandet skriver utskottsmajoriteten att man skyndsamt skall utreda frågan och att markägarna inte skall behöva vänta på ersättningarna alltför länge. Problemet är — som det tidigare har sagts i dag — att man har skurit ner anslaget för det aktuella kontot. Däremot sägs inte att ambitionsnivån har minskat. Dessa synpunkter rimmar inte särskilt väl med varandra. Resultatet är att det blir en obalans. Tidigare var anslaget alltså högre, men den nuvarande regeringen har skurit ner det. Dessutom kunde man förut överföra mark från domänverket, domänfonden, till naturvårdsfonden utan att ersättning behövde betalas. På det sättet kunde man få pengarna att räcka betydligt längre. Problemet är viktigt eftersom de privata markägarna lider skada. Om staten flyttar mark från den ena fonden till den andra har ersättningsfrågan däremot mindre betydelse. Pengarna räcker numera till färre områden än vad de gjorde tidigare. Jag tycker att det är väsentligt att den aktuella verksamheten fortsätter och att man utvecklar den något. Det är därför viktigt att man tillskjuter de ekonomiska resurser som krävs. Jag tycker att det finns anledning att övergå till den tidigare modellen — där man överför mark från domänfond till naturvårdsfond, utan att man betalar någon ersättning. Med det sagda vill jag yrka bifall till reservation 5 i betänkandet.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande om naturvården behandlar bl.a. stora delar av folkpartiets partimotion ”Bättre naturvård”. Denna motion, som redovisar folkpartiets samlade syn på naturvårdsområdet, har vid behandlingen i jordbruksutskottet delats upp i flera betänkanden. Huvuddelen av de yrkanden som finns i motionen är med i detta betänkande 11, men jag vill inledningsvis redovisa hur folkpartiet ser på naturvården. Det är nödvändigt för att på ett rimligt sätt kunna redovisa de avsnitt av motionen som behandlas i dag. Vi börjar med att konstatera att naturvården i dag har svårt att hävda sig. Skogsföretag avverkar oersättliga fjällskogar. Urskogar, hagar och våtmarker försvinner i snabb takt. Hotet mot de outbyggda älvarna består, och naturvårdsanslagen skärs ner. Från folkpartiet kan vi inte acceptera denna utveckling. Naturvårdens position måste förbättras. Detta kan göras bl.a. genom att säkerställa och skydda särskilt värdefulla naturområden men också olika representativa naturtyper över hela landet. Vi redovisar i motionen olika förslag till en förbättrad naturvårdspolitik. Först behandlar vi några naturtyper som i dag är utsatta för speciellt allvarliga exploateringshot — fjällen, fjällskogarna, älvarna och våtmarkerna. Älvarna och skyddet av dem behandlas i annat utskott. De fjällnära skogarna kommer att diskuteras senare i ett särskilt betänkande. Fjällområdena och behovet av ökat skydd i form av nationalparker tas, liksom våtmarkerna, upp i det betänkande som nu behandlas. Jag börjar med att kommentera reservation 2, som gäller skydd för fjällvärlden och nya nationalparker. Det starkaste naturskyddet ernås när man inrättar nya nationalparker. En omfattande reservatbildning pågår, men vissa områden behöver ökat skydd. Genom att naturvården fått minskade resurser och att överföringen av medel från domänfonden till naturvårdsfonden upphört sedan socialdemokraterna fick regeringsansvaret är det svårt att täcka kostnaderna för nuvarande nationalparker. Folkpartiet har redovisat behovet av ytterligare anslag. Vi har i tidigare riksdagsbehandling reserverat oss till förmån för högre anslag. Detta får också ses mot bakgrund av våra mångåriga önskemål att nya nationalparker inrättas. Det har vid ett flertal tillfällen visat sig att exploateringsintressena väger tyngre än skyddsintressena. Nationalparksinrättande är det säkraste skyd det. Trots detta är Stora Sjöfallets nationalpark så exploaterad att den inte kan fylla de krav som kan ställas på en nationalpark. Enligt folkpartiets uppfattning bör de delar av parken som inte är exploaterade överföras till angränsande nationalparker. Folkpartiet anser att nya nationalparker bör inrättas inom Sjaunjaområdet och Taavavuomaområdet. Båda områdena har ett mycket stort skyddsvärde från naturvårdssynpunkt och tillhör den våtmarkstyp som det är särskilt angeläget att bevara. Sjaunja är f. n. endast klassat som fågelskyddsområde, vilket inte ger tillräckligt skydd mot skogsavverkningar. Vägbyggen som väckt mycket stor uppmärksamhet har dessutom genomförts i anslutning till området. När det gäller Taavavuoma är det förutom fågellivet också angeläget att slå vakt om betydande botaniska värden. Rogenområdet längre söder ut i fjällkedjan saknar motsvarighet i Europa, bortsett från angränsande områden i Norge. Det finns där glesa barrskogar och blockmarker. I området finns också hotade djurarter. Rogenområdet är visserligen naturreservat, men eftersom det tillhör det mest unika och storslagna som finns i landet, bör det ges högsta skyddsvärde och avsättas till nationalpark. Det finns fragment av urskog eller s.k. gammelskog kvar i landet. Arealen är inte stor, endast ca 2 Joo av den totala skogsarealen eller totalt ca 45 000 ha. En del av arealen finns på skyddade områden, exempelvis Gotska Sandön och Tandövala. Hotet mot kvarstående skogar är betydande, och urskogsinventeringen bör resultera i ett bevarandeprogram. Kostnaderna bör täckas genom markbyten och även genom anslag från skogsvårdsmedel. Gammelskogen har betydelse för skogsbruket, inte minst som skydd för fröbildningen för urgamla svenska växter. Genomförandet av det s.k. 5:3-projektet kan medföra allvarliga risker för naturen. Det gäller utrotningshotade växter och djur. Jag har i en interpellationsdebatt med jordbruksministern diskuterat dessa frågor. Det kan konstateras att kanske hälften av alla lövskogar är i farozonen, och då avses också arealer som inte omfattas av ädellövskogslagen. Det gäller skogar med huvudbestånd av björk, asp och andra lövträd som inte räknas till de ädla lövträden. Riksdagen bör göra ett uttalande om en uppföljning och kartläggning av hur naturvårdsintressena påverkas av projektet med 5:3 skogarna. I reservationerna 8 och 9 redovisas behov av hänsyn till naturvården och behov av översyn av naturvårdslagen. Skogsvårdslagen ger möjligheter till betydande naturvårdshänsyn. Bristen på pengar har gjort att naturreservat inte har kunnat bildas i tillräcklig omfattning. Det behövs därför en utvärdering av reglerna om naturvårdshänsyn. Naturvårdsverket bör dessutom utan att gå via vederbörande länsstyrelse ha möjlighet att initiera skyddsområden för värdefulla naturområden. En stor del av den omfattande debatten kring de fjällnära skogarna hade kanske kunnat undvikas om naturvårdsverket kunnat agera som likaberättigad part. I särskilt yttrande har vi från folkpartiet aktualiserat det angelägna i att våtmarksinventeringen fullföljs och att resurser ställs till förfogande. Ären det övervägs i regeringskansliet. Från folkpartiets sida kommer vi att bevaka frågans fortsatta handläggning. Herr talman! Betänkandet innehåller många ställningstaganden som vi kan yrka bifall till. Inom flera områden anser vi dock inte att naturvårdens intressen tillgodosetts i tillräcklig omfattning, och jag yrkar därför bifall till reservationerna 2, 3, 7, 8 och 9. Herr talman! Jag vill avslutningsvis också kommentera Hugo Bergdahls och tredje vice talmannen Karl Erik Erikssons motion om allemansrätten. Utskottets betänkande innehåller en intressant beskrivning av allemansrättens utformning i de nordiska länderna. Med hänsyn till denna omsorgsfulla redovisning, allemansrättens stora värde och hänvisningen till att problem av denna art diskuteras i Nordiska rådet har jag anslutit mig till utskottets förslag att överlämna samrådsfrågor av denna art till Nordiska rådet.

Herr talman! I det här betänkandet från jordbruksutskottet, som handlar om naturvården, har vårt parti tre reservationer, vilka jag här helt kort skall beröra. Den första reservationen gäller frågan om ett grundlagsskydd för våra nationalparker. När det gäller naturvården anser vi det nödvändigt att helt skydda delar av naturen från exploatering och i övrigt göra naturvård till en självklar del i vårt utnyttjande av naturens resurser och vår produktionsverksamhet. Att skydda vissa delar av vår natur mot all exploatering är nödvändigt både för den vetenskapliga forskningen och för människornas rekreation samt för att framtida generationer skall få tillgång till olika naturtyper som är orörda. Vi vill starkt ifrågasätta om den nuvarande naturvårdslagstiftningen verkligen ger ett tillräckligt skydd för dessa intressen. Som grund för detta tvivel ligger de erfarenheter som vunnits genom den påverkan som vissa av våra nationalparker har utsatts för. Här behöver inte upprepas vad som t.ex. har hänt i Stora Sjöfallets nationalpark. Det är väl känt, eftersom den misshandeln står i en klass för sig. När man beslöt att avsätta detta område till nationalpark kunde väl inte andemeningen bakom beslutet vara att det som inträffat i nationalparken skulle ske. Nu finns det inga garantier för att vad som skett med Stora Sjöfallet inte kommer att hända andra sådana områden i framtiden. Vi anser därför att ett grundlagsskydd bör övervägas. Det finns i dag åtskilliga s.k. domänreservat och privata reservat, som avsatts av markägaren på eget initiativ. De utgör en ur naturvårdssynpunkt mycket värdefull tillgång. Nackdelen med dessa reservat är att de inte har lagligt skydd, och därför saknas en garanti för att de skall kvarstå orörda. Av denna anledning är det viktigt att vi på ett eller annat sätt kan uppnå en sådan garanti. En möjlighet kan vara att upprätta kontrakt med markägaren om att inga ingrepp får göras i området. En annan kan vara att bilda naturreservat av dem. Då det gäller domänreservaten måste det ses som högst angeläget att så många som möjligt av dessa överförs till naturreservat — i en del fall kanske till nationalparker. Ett förslagspaket om en sådan överföring har i stort sett legat stilla hos regeringen sedan 1974, vilket måste betraktas som synnerligen otillfredsställande. Vi har vid tidigare behandling av frågan om överföring av domänmark anslutit oss till principen att domänverket, i likhet med andra markägare, skall erhålla ersättning för mark som avsätts till skyddat område. När vi nu konstaterar att i stort sett inget har hänt under tio år i fråga om dessa domänreservat, bör man överväga om en del särskilt skyddsvärda reservat skall överföras till naturreservat utan ersättning. Herr talman! Slutligen skall jag beröra avvecklingen av de s.k. 5:3 skogarna. Av och till kommer alarmerande rapporter om att det vid avvecklingen av dessa skogar inte i full utsträckning tas hänsyn till naturvårdsintressena. Det är främst naturskyddsföreningarna som pekar på att det finns motsättningar mellan naturoch kulturhistoriska värden och de åtgärder som i dag vidtas. Men även naturvårdsverket har funnit anledning att reagera. I en skrivelse till skogsstyrelsen har verket pekat på det angelägna i att underlaget för planering av åtgärder inom 5:3-skogarna förbättras. Av det skälet föreslår vi en uppföljning och kartläggning av hur avvecklandet av de s.k. 5:3-skogarna sker i förhållande till naturvårdsintressena och att — om det är påkallat — åtgärder vidtas. Sammanfattningsvis innebär detta, herr talman, att jag yrkar bifall till reservationerna 1, 4 och 7.

Herr talman! Detta naturvårdsbetänkande från jordbruksutskottet behandlar ett tiotal motioner med förslag om alltifrån inrättande av nya nationalparker till landskapsvårdande åtgärder i Malmöhus län. Även andra former av skyddsåtgärder enligt naturvårdslagen tas upp, och i ett par motioner behandlas samspelet mellan skogsbruk och naturvård. Antalet reservationer — nio stycken och två särskilda yttranden — ger kanske ett intryck av att det skulle föreligga stora åsiktsskillnader mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Så är knappast fallet. Utskottet har en positiv inställning till åtskilliga av de synpunkter som framförs i motionerna. Motiven för avslag är i flertalet fall att de flesta problem som aktualiseras redan är föremål för åtgärder eller uppmärksamhet i olika sammanhang. Riksdagen har också vid flera tillfällen behandlat en del av de motionsyrkanden som ligger till grund för reservationer. Så är fallet när det gäller de första reservationerna — dels kravet i reservation 1 från vpk om grundlagsskydd för nationalparker, dels förslaget om inrättande av nya nationalparker, som framförs i reservation 2. Utskottet har således vid flera tillfällen tidigare behandlat de frågor som John Andersson och Lars Ernestam här talat om. När det gäller skyddet av våra nationalparker menar vi att det är riksdagen som under alla förhållanden ytterst avgör på vilket sätt staten som markägare får utnyttja mark och vatten inom nationalparker. Riksdagen har således enligt vår mening full kontroll över de åtgärder som kan aktualiseras inom dessa skyddade områden. Riksdagen fastslog också för några år sedan på utskottets förslag vissa principer när det gäller hanteringen av frågor som kan gälla ingrepp i nationalparker, innebärande att den allra största restriktivitet måste iakttas när sådana ingrepp aktualiseras. Motionen om grundlagsskydd för nationalparker bör avslås. Utskottets motivering vilar på det i det närmaste självklara förhållandet att riksdagen respekterar sina egna beslut. När det gäller frågan om inrättande av nya nationalparker, som tas upp i reservation 2, hänvisar utskottet till naturvårdsverkets pågående fjällutredning. Den beräknas slutföras under nästa år. I Jämtland är man klar med en översiktlig naturvårdsplan, och där föreslås också att en ny nationalpark skall inrättas i det s.k. Rogenområdet. Det arbete som således pågår inom naturvårdsverket skall tillsammans med andra tillgängliga fakta så småningom sammanvägas till en naturvårdsplan, som täcker hela fjällregionen från Riksgränsen i väster till odlingsgränsen i öster, från Transtrand i söder till Treriksröset i norr. Det är den här planen som sedan kommer att ligga i botten för naturvårdsverkets fortsatta arbete med fjällen och också användas av regeringen för beslut om bl.a. vilka skyddsåtgärder som eventuellt måste vidtas i fjällområdena. Reservationerna 3 och 4 från folkpartiet resp. vpk tar upp frågor som rör skyddet för urskogar och vissa reservat. Reservanterna anser att naturvårdsverket har alltför begränsade resurser till dels att bedriva inventeringsarbetet snabbt nog, dels att fullfölja arbetet med skyddet av dessa områden. Resursbehoven i samband med naturvårdsverkets inventeringar tas upp i verkets anslagsframställning för nästa budgetår, och utskottet hänvisar också till det pågående budgetarbetet. Det finns ju möjligheter för reservanterna att då återkomma när vi får se innehållet i budgetförslaget. I denna fråga sade Lennart Brunander att det tidigare fanns mera pengar och att den nuvarande regeringen skurit ned anslaget. Anständigheten kräver att Lennart Brunander förklarar det påståendet. Om inte mitt minne sviker mig, klarade sig ett oförändrat anslag för inlösen av områden för naturreservatsbildning igenom fyra borgerliga regeringar utan ändringar till högre belopp. Anslaget har sålunda inte sänkts. Jag kan hålla med om att det under lång tid varit ett oförändrat anslag, och frågan prövas nu självfallet i samband med budgetarbetet. I reservation 5 har moderaterna och centerpartiet enats om en avvikande mening. Detta sker inte helt oväntat, eftersom intresset från det hållet för frågor om ersättning till markägare ofta överflyglar miljöintresset. Alltsedan vi fick den moderna naturvårdslagstiftningen i mitten av 1960-talet har anspråken på säkerställande av nya naturvårdsobjekt alltid överstigit de ekonomiska ramar som anvisats. Vi lär få leva med det förhållandet inom överskådlig tid. Detta innebär att det måste göras en mycket noggrann prioritering av naturreservaten, så att dessa ryms inom tillgängliga ekonomiska ramar. I detta avseende är vi överens med reservanterna. Utskottet utgår från att en sådan prioritering sker i samband med budgetberedningen i regering och riksdag och finner ingen anledning att ge ett särskilt tillkännagivande till regeringen om detta utan avstyrker reservationen. Reservation 6 innehåller, som Jan-Eric Virgin var inne på, en gammal bekant framstöt från moderaterna om att försämra strandskyddet. Det är tillfredsställande att en bred majoritet i utskottet även denna gång avvisar förslaget från moderat håll. I tio år har vi nu haft en ordning där vi har ett generellt skydd av våra stränder. Dispenser kan sedan prövas av länsstyrelsen eller i vissa fall av kommunen om denna rätt delegeras av länsstyrelsen. Reservanterna vill ha en återgång till den tidigare ordningen, som innebar att länsstyrelserna förordnade om strandskydd i vissa områden. Utskottet finner inte att utvecklingen gett något som helst stöd för reservanternas uppfattning att en återgång till tidigare gällande system är motiverad. Två reservationer — nr 7 och 8 — tar upp skogsbrukets hänsyn till naturvården. Bestämmelser om skogsbrukets hänsyn till naturvården och andra allmänna intressen infördes i skogsvårdslagen på 1970-talet. En grundprincip i dessa liksom i andra liknande sammanhang är att hänsynsreglerna inte är så långtgående att pågående markanvändning avsevärt försvåras. I reservationerna framförs krav på kompletterande och skärpta bestämmelser. Men så vitt jag kan förstå yrkar ingendera av reservanterna på att den grundläggande principen skall rubbas, nämligen att, som det sades förut, reglerna inte får vara så långtgående att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Om jag har missförstått reservanterna på denna principiellt mycket viktiga punkt, kan detta kanske klarläggas i debatten. De nuvarande bestämmelserna i skogsvårdslagen är utomordentligt konkreta och klara. Men det tar naturligtvis tid, innan dylika bestämmelser får ett ordentligt genomslag hos alla som är verksamma inom skogsbruket. Utskottet har redogjort för de insatser som skogsstyrelsen har gjort och gör för information och rådgivning om naturvårdshänsyn till såväl de enskilda skogsägarna som till andra myndigheter och organisationer. Just nu görs en stor utbildningsinsats inom skogsarbetarkåren. Tusentals skogsarbetare skolas i dag för att få kunskaper om flora och fauna och de möjligheter som nuvarande bestämmelser ger när det gäller att ta hänsyn till dessa i den pågående skogsbruksverksamheten. Jag tycker för min del att John Andersson överdriver och ger en alltför mörk bild. Den stämmer inte med verkligheten i detta avseende. Det är inte så illa som John Andersson säger. Men det är självfallet viktigt att hänsynsreglerna fungerar i praktiken och att de får en tillämpning som svarar mot de intentioner som fanns bakom det skogspolitiska beslutet, och utskottet är inte heller avvisande till att man följer upp denna fråga. I den sista reservationen, nr 9, av folkpartiet krävs en översyn av naturvårdslagen. Bakom det kravet kan spåras ett missnöje med hur de regionala naturvårdsmyndigheterna har agerat, dvs. länsstyrelserna och i viss mån kommunerna. Reservanterna vill ge den centrala naturvårdsmyndigheten mera makt och myndighet att direkt gå in i arbetet om inte de regionala instanserna sköter sig och tar initiativ. Utskottet ställer sig inte bakom ett sådant förslag. Utskottet finner i varje fall att detta inte skulle utgöra något skäl för en översyn av naturvårdslagen. Naturvårdsverket har redan nu möjligheter att besvärsvägen få till stånd en prövning av ett visst naturvårdsområdes skyddsvärde. Inom många andra sektorer och områden i vårt samhälle strävar man nu efter att delegera ansvaret, vilket innebär att man för besluten närmare människorna. Det är väl närmast självklart att man även på naturvårdsområdet bör ha ett förtroende för att även regionala myndigheter och kommuner är kompetenta att ta initiativ i dessa frågor. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på samtliga reservationer och yrkar bifall till jordbruksutskottets hemställan i dess betänkande nr 11.

Herr talman! När det gäller strandskyddet tycker vi, som jag tidigare sagt, att logiken kräver att man icke har ett generellt förbud. Jan Fransson menar att strandskyddet då skulle försämras, och att därmed också allemansrätten skulle försämras. Men det är inte vår avsikt. Vår tanke är att vi skulle ha ett förenklat system på så sätt att dessa förbud icke skulle göras generella. De skulle inte avse 100 meter eller 300 meter i hela landet. Som jag tidigare nämnt kan detta gälla de tätbefolkade kustområdena, där det finns fog för att ha ett sådant här skydd. Det finns ju länder — till dem hör alls icke Sverige — där det verkligen skulle finnas fog för en sådan här bestämmelse, länder i Centraleuropa där människorna behöver komma till badplatser och kustområden och där de inte har någon möjlighet till det. I sådana fall kan jag förstå att man behöver ha ett skydd. I vårt land där det finns så många områden som är obebyggda och fria tycker jag inte att man skall använda sig av det generella förbudet.
Herr talman! Jan Fransson ställde en fråga till mig om det anslag som jag sade hade minskat. Jag har inte direkt kontrollerat hur det förhåller sig, men jag har ett minne av att beloppet var högre tidigare. Jag är emellertid inte helt säker på det just nu, vi får väl kontrollera det. Däremot är mitt påstående riktigt så till vida att man har minskat resurserna på det här området genom att ta bort den möjlighet som fanns tidigare att föra över mark till ett värde av 10 milj.kr. från domänfonden till naturvårdsfonden. Det gör att möjligheten att åta sig reservatbildningar inom andra områden minskar. Trots det har man åtagit sig att inrätta ett antal reservat. Det innebär ju att väntetiderna blir mycket långa, flera år. Detta har man visat i motionen av Rolf Rämgård m.fl. om förhållandena vid Tandövala. Det är nästan på det sättet att man konfiskerar privat mark i detta sammanhang, men det kan inte vara meningen. Det är det som kritiken gäller. Det måste finnas en överensstämmelse mellan ambitionsnivån och de resurser man ställer till förfogande. Annars kommer enskilda människor att bli lidande till följd av de beslut som fattas av samhället.
Herr talman! Även jag vill något kommentera Jan Franssons uttalanden här om de ekonomiska resurserna. Jag blev mycket förvånad över det som han yttrade i detta sammanhang. På folkpartiregeringens tid fördubblades ju naturvårdsanslaget — det är möjligt att kontrollera den uppgiften. Men sedan har anslaget minskats. Dessutom skedde en överföring på 10 milj.kr. från domänfonden till naturvårdsfonden, som uppgick till 20 milj.kr. Det är sagt att överföringssumman nu skall inräknas i anslaget om de 20 miljoner kronorna. Således kan man gott och väl utgå från att naturvårdsanslaget — med hänsyn tagen till inflationen — har halverats sedan socialdemokraterna tog över regeringsansvaret. Det är för den skull som vi från folkpartiet ibland säger att de två senaste åren har varit förlorade år för naturvårdens vidkommande. Jan Fransson berörde också frågan om nationalparkerna. Hans intresse för den frågan föreföll inte vara särskilt stort. Han hänvisade bara till pågående utredningar. Men det skulle vara intressant att få höra om Jan Fransson anser att t.ex. Sjaunjaområdet är hotat. Bilvägar har ju dragits mycket nära det naturområdet. Finns det inte tillräckligt många utredningar i det avseendet? Borde det inte vara möjligt att avsätta de av oss preciserade områdena till nationalparker? Vidare berörde Jan Fransson våra reservationer som gäller skogsbrukets hänsyn till naturvården. Jag håller med honom när han säger att det pågår en omfattande utbildning av personalen just när det gäller naturvårdshänsynen i skogsvårdslagen och att det finns starka skrivningar i det avseendet. Men eftersom det inte hänt särskilt mycket på det här området, behövs det en översyn. Jag vill upprepa vad jag sade i mitt huvudanförande när det gäller naturvårdsverket och dess möjligheter att påverka de här frågorna. Vi hade kanske inte fått en sådan här omfattande diskussion om de fjällnära skogarna, om naturvårdsverket hade gått in som likaberättigad part i Norrbotten när de första besluten fattades i de här frågorna.
Herr talman! Jan Fransson sade att man i det här betänkandet ger uttryck för en positiv inställning till naturvården. Så långt kan jag hålla med honom. Jag vill i varje fall inte påstå motsatsen. Jag vill dock framhålla att meningarna går isär i vissa frågor. Det framgår om man läser de reservationer som är fogade till betänkandet. Beträffande den första reservationen, vilken handlar om grundlagsskyddet för våra nationalparker, säger Jan Fransson att riksdagen har full kontroll i det här avseendet. I vår motion påtalar vi dock att tillfälliga majoriteter kan åstadkomma ändringar vad gäller nationalparkerna. Såvitt jag kan förstå har det skett vid de tillfällen då beslut fattats om exploatering och vissa andra ingrepp.

Sedan det här med skogsbrukets hänsyn till naturvården. Jan Fransson tycker att jag överdriver och att jag ger en mörk bild av händelseutvecklingen. Det är möjligt att det är så. Det är därför som vi begär att man skall göra en uppföljning och en kartläggning beträffande hur naturvårdsintressena har påverkats hittills av detta program. Det kommer ju larmrapporter från främst naturskyddsorganisationerna, och jag vet med bestämdhet att det finns mycket stora kunskaper inom dessa organisationer när det gäller naturvården. Jag har mycket svårt att tro att man alltid överdriver och kommer med lögner från det hållet.
Herr talman! Till Lennart Brunander vill jag beträffande anslag till naturvården säga: Det är ganska fräckt att utan att veta vad man talar om påstå att vi har minskat anslagen. Till Lars Ernestam vill jag säga: Jag har inte talat om bokföringstransaktionerna mellan domänfonden och naturvårdsfonden — det är inte detta som det handlar om. Och nu fick vi också bekräftat att de anslagen minskade under de borgerliga åren. Lars Ernestam skall absolut inte prata om förlorade år för naturvården. När den socialdemokratiska regeringen trädde till på hösten 1982 kunde vi verkligen tala om förlorade år — inte bara för naturvården i det här landet, utan för hela landet på alla områden. Lars Ernestam! När man prövar dessa ekonomiska anslag kan man inte bortse från att vårt land var på väg mot en katastrof ekonomiskt och på annat sätt. Lars Ernestam säger att jag inte är intresserad av nationalparker. Jag vet inte vad han stöder det påståendet på —t.ex. om det enbart är grundat på att jaginte förlänger debatten här. Jag kan säga att jag inte är särskilt intresserad av till intet förpliktande uttalanden. Jag har fullt förtroende för den socialdemokratiska regeringens arbete när det gäller fullföljandet av den fysiska riksplaneringen och när det gäller våra värdefulla fjällområden. Jag är övertygad om att både Lars Ernestam och jag så småningom kommer att finna att vi numera har en regering som inte bara pratar utan också går till handling.

Sedan: Jo, John Andersson, det finns säkert brister att peka på beträffande naturvårdshänsynen och hur tillämpningen sker i skogsbruket. Men jag har själv sett och har egna erfarenheter av att man ändå har kommit ganska långt jämfört med 1975. Och f.ö. gör lantbruksuniversitetet en utvärdering.
Herr talman! Åter till pengarna för bildande av nationalparker och naturreservat och pengarna för att vårda dem: Det är riktigt, som Jan Fransson sade, att dessa 20 milj.kr. legat kvar ett antal år — jag har kollat det med utskottskansliet. Däremot har resurserna på området minskat genom att man tagit bort möjligheten att överföra mark från domänfonden till naturvårdsfonden. Här rör det sig om en summa i storleksordningen 10 milj.kr., så det är inte betydelselöst i sammanhanget. Det var olyckligt att jag sade att det fasta beloppet i pengar hade minskat — det har jag tydligen inte stöd för. Däremot har resurserna minskat, och det är allvarligt nog. Det är fråga om en ganska stor andel av de tillgängliga resurserna som på detta sätt har dragits undan.
Herr talman! Jan Fransson ville ha en allmänpolitisk debatt med mig, men jag skall inte ta upp någon sådan. Vi har haft en stor finansdebatt tidigare i dag, och nu sysslar vi med naturvårdsfrågor. Jag är inte alls rädd för den typen av debatt med Jan Fransson. Det är många ekonomiska problem som skjuts på framtiden, och det finns inga tecken på att socialdemokraterna på något sätt har kommit till rätta med dem. Jag lämnar det ämnet nu, eftersom vi talar om naturvårdsproblem. När det gäller naturvårdsanslagen vill jag fråga om Jan Fransson kan bestrida att de fördubblades under folkpartiregeringens tid. Som både Lennart Brunander och jag har sagt tillkom det 10 miljoner i överföringsposten, som är en bokföringstransaktionspost. Det har sagts att vissa delar av anslaget på 20 miljoner får täckas inom detta anslag. Detta måste alltså ses som en samlad enhet. Räknar vi sedan med inflationen kan vi inte komma fram till annat än att det blir en halvering. Däremot är det riktigt att posten på 20 miljoner har stått oförändrad ett antal år. Vi kan sedan gå igenom budgeten post för post och se att det har gjorts nedskärningar även i övrigt på naturvårdsområdet. Jag kan med fog hävda att naturvården har fått försämrade resurser. Folkpartiet har prioriterat just naturvården. Vi anser att det är ett eftersatt område, som också när det gäller ekonomin behöver prioriteras.
Herr talman! Jag blir ganska förvånad över Jan Franssons ordval. Han talar om kuppartade försök här i riksdagen för att göra ingrepp i nationalparkerna, alldeles som om han menade att det var det jag avsåg när jag talade om tillfälliga majoriteter. Det tenderar att bli lönlöst att diskutera sakfrågor när man förvränger dem i den riktningen. För att införa ett grundlagsskydd för nationalparkerna, som vi vill, erfordras det två riksdagsbeslut med ett val emellan, som Jan Fransson vet. Det är fråga om att göra ingrepp i ett område som vi en gång har ansett vara så värdefullt att vi där har använt nationalparksinstitutet. Jag vill än en gång säga att jag blir mycket förvånad över att Jan Fransson använder ett sådant ordval.
Herr talman! Det var bra att Lennart Brunander tog tillbaka sitt ganska fräcka påstående. Jag kan för min del avsluta den dialogen med att säga att vi är överens om att det behövs resurser för att lösa in detta område. Lars Ernestams inlägg var intressant, och det gav mig förklaringen i en fråga som jag länge har ställt. Folkpartisterna är flitiga att skriva miljömotioner. Lars Ernestam säger nu att någon hänsyn till hur det står till med samhällsekonomin skall vi inte ta nu. Vi skall prata miljövård, som inte har någonting att göra med en allmän syn på hur samhället mår i övrigt. På den punkten skiljer sig Lars Ernestams och min uppfattning väsentligt. Jag fick i alla fall en intressant förklaring till alla de motioner som i en hel del avseenden verkligen inte är förankrade i en ekonomisk verklighet.

Herr talman! För ganska precis ett år sedan kunde man läsa i de gotländska tidningarna att nu har Sverige inte råd längre att hålla bemanning året runt på Gotska Sandön och Stora Karlsö. Eller annorlunda uttryckt: De statliga myndigheter som har intressen att bevaka får inte längre de statliga medel som behövs för att upprätthålla tillsynen på öarna. Detta föranledde mig att den 10 december förra året ställa en fråga till jordbruksministern, och svaret blev att länsstyrelsen skulle utreda förutsättningarna för fortsatt bemanning. Detta skulle ske enligt en förordning som finns sedan 1982 om handläggning av vissa personalfrågor rörande personal i statlig verksamhet utmed rikets kuster. Under allmänna motionstiden aktualiserade Per-Axel Nilsson och jag frågan på nytt i motion 1983/84:1770, som nu har behandlats i jordbruksutskottet och finns med i betänkande 11, som vi just nu diskuterar. Tillsynspersonalen på de båda öarna har en rad viktiga uppgifter att utföra. Bl.a. skall de rapportera kontinuerliga väderobservationer utifrån den position ytterst i havet som båda öarna har. De bevakar oljeutsläpp och fågelkolonier och ser till att det på den nästan helt skogklädda Sandön inte uppstår skogsbrand. Man utövar tillsyn över fyrplatsanläggningarna — och inte minst viktigt — ser till att allmänhetens friluftsliv sker efter de skyddsområdesbestämmelser som är föreskrivna. I sjöräddningssammanhang har många gånger värdet av mänskliga ögon, som ser vad som händer på havet från dessa utsjöplatser, bekräftats, och det kan egentligen inte nog poängteras hur viktigt just detta är. Också de senaste årens uppmärksammade gränskränkningar understryker värdet av att ha människor längs våra kuster och inte bara teknisk utrustning. I en tid med alltmer omfattande fritidsbåtstrafik från fastlandet till de gotska farvattnen liksom mellan Gotland och öarna får tillsynsmännen allt oftare förfrågningar angående väderleksförhållanden och annat sådant. På de båda öarna finns militära anläggningar som kräver fortlöpande tillsyn och kontroll, och från militärt håll påpekas ofta vikten av den insats tillsynsmännen gör genom att identifiera fartyg och flygplan som på en radarskärm endast framstår som föremål. Dessutom är Gotska Sandön militärt skyddsområde, varför kontroll av att obehöriga inte besöker ön är en viktig del i arbetsuppgifterna. Således finns på öarna mycket stora samhällsintressen att bevaka, vidmakthålla och utföra. I jämförelse med andra bemannade utsjöplatser finns här sedan länge utnyttjade friluftslivsintressen och en därmed framväxande mottagningsapparat för att kunna förena allmänhetens besök med de känsliga naturvärdenas bevarande. Även om öarnas personal förstärks under turistsäsongen kan denna ej utföra den tillsyn och det underhåll som kontinuerligt erfordras. Detta var något om bakgrunden till varför en fortsatt året-runt-bemanning är nödvändig. För att möjliggöra detta har naturvårdsverket i juli månad begärt extra medel från regeringen för att klara täckandet av den merkostnad som uppstått. Jordbruksministern har också under hösten uttalat att det utredningsmaterial som tagits fram visar att det finns behov av sådan bemanning och att det fortsatta beredningsarbetet sker med utgångspunkt i detta behov. Ja, så långt är det gott och väl. Vi kan konstatera att det finns en vilja att tillgodose motionens syfte. Det var också vad jag kunde konstatera vid det besök som gjordes på ort och ställe, alltså på Gotska Sandön den 25 oktober innevarande höst, där representanter för försvars-, jordbruks-, civiloch utrikesdepartementen var närvarande vid en överläggning tillsammans med de militära myndigheterna på Gotland, länsstyrelsen och naturvårdsverket och där även jag hade tillfälle att vara med. Man är överens om att bemanningen skall vara kvar, men det är också det enda man är överens om. Det har diskuterats flera lösningar. Länsstyrelsen kan exempelvis vara beredd att ta ansvar under förutsättning att man får erforderliga medel för detta. På jordbruksdepartementet räknar man troligen med utgångspunkt i en fördelning av kostnaderna på de olika intressenterna, och det är bra att man arbetar med frågan. Men av naturliga skäl blir då min fråga: Hur lång tid får detta lov att ta i anspråk? Det är nämligen bråttom med att något sker, och det är absolut nödvändigt att erforderliga medel finns med i budgetpropositionen. I nuvarande planläggning upphör nämligen försvarets ansvar vad gäller bemanning den 1 april nästa år. Av det dryga tiotal som jobbar i skift inom den militära delen på ön finns alltså ingen kvar efter den 1 april. Jag vet att överbefälhavaren har tillskrivit jordbruksoch civildepartementen i detta ärende. I avvaktan på den beredning som sker i jordbruksdepartementet bör ÖB få i uppdrag att se till att nuvarande ordning fortsätter t. v. och att ingen avbemanning sker på den militära sidan. Det är, som ett av befälen uttryckte saken vid vårt besök på Sandön, snudd på landsförräderi att lämna denna ö utan militär och civil bemanning. Jag noterar utskottets skrivning och det särskilda yttrande som centerledamöterna i utskottet avgivit, där de uttrycker förhoppningen att regeringens positiva inställning kommer att innebära att erforderliga medel kommer att anvisas. Om så inte sker, avser vi att återkomma i ärendet. Herr talman! Jag har inget yrkande, eftersom ärendet bereds i regeringen, men jag har på detta sätt velat fästa uppmärksamheten på en synnerligen viktig fråga, inte minst när det gäller våra möjligheter att hävda svenskt territorium.

Herr talman! I det betänkande vi nu behandlar finns en motion med mitt namn först, där vi tar upp efterlevnaden och tillsynen av skogsvårdslagen. Under senare år har motsättningar mellan naturvårdens och skogsbrukets intressen uppmärksammats alltmer. Allmänhetens medvetenhet i miljöfrågor växer sig allt starkare, och kraven på närmiljön kommer då i konflikt med bl.a. skogsavverkarnas dåliga efterlevnad av skogsvårdslagens 21 §, som handlar om naturvårdshänsyn. I denna paragraf sägs exempelvis att hänsyn till naturvården skall ingå som ett normalt led i skogsbruket och att skogen även skall kunna användas för friluftsliv och rekreation med bl.a. jakt, orientering, bäroch svampplockning m.m. Vid all avverkning skall frekventerade stigar röjas, boträd sparas, fröträd och trädridåer mot sjöar och bebyggelse sparas, och inom områden i närheten av bebyggelse skall särskild hänsyn tas, vilket betyder, att utöver de nyss nämnda åtgärderna skall hjulspår efter avverkningsmaskiner fyllas igen osv. Skogsvårdslagens hänsynsregler bör således beaktas som minimikrav, som skogsbruket under alla omständigheter måste uppfylla. Men hur är det i praktiken? Efterlevnaden är dålig. Detta har uppmärksammats av bl.a. statens naturvårdsverk, som i sitt skogspolitiska handlingsprogram tar upp dessa frågor. Den opolitiska tidningen Land hade en artikel i nr 41 1984 med rubriken ”Skogsägarna är dåliga på naturvård”, där skogsägarnas nonchalans mot skogsvårdslagens 21 § visades i siffror. Av privata skogsägare och skogsbolag tog 43-45 Ice ingen hänsyn till 21 §, medan 16-25 26 delvis tog hänsyn. Detta understryker syftet i vår motion. Det är heller inte bra ur allmänrättslig synpunkt att vissa lagar kan nonchaleras. I Sunne kommun i Värmland har en friluftsplan framtagits, där man beträffande de tätortsnära grönområdena trycker på att de generella målen för bedrivande av skogsbruk nås genom praktisk tillämpning av skogsstyrelsens riktlinjer och föreskrifter till 21 § angående särskild hänsyn till naturmiljön. Detta måste således till för att få skogsvårdslagens 21 § att fungera. Skogsägaren kan, även om han är ansvarig för lagens efterlevnad, inte straffas för brott mot lagen med mindre än att han dessförinnan fått ett föreläggande från skogsvårdsstyrelsen som han därefter bryter emot. Enligt samma artikel i tidningen Land som jag tidigare refererade till har inget fall hittills tagits upp till prövning i domstol. Kanske är skogsvårdsstyrelserna inte de rätta att handha naturvårdshänsynen i skogsvårdslagen. Dessa myndigheter kan betraktas som alltför inriktade på avverkning, och kanske borde därför naturvårdshänsynen överflyttas på någon annan, exempelvis länsstyrelsernas naturvårdsenheter. Utskottet instämmer i motionärernas bedömning om värdet av information och utbildning rörande hänsynsreglerna. Enligt vår mening är dessa hänsynsregler i allmänhet tillräckliga för att tillgodose naturvårdsoch friluftsaspekterna i skogsbruket. Jag vet att utbildning i dessa frågor pågår. Utskottet är inte nu berett att föreslå något initiativ från riksdagens sida med anledning av motionen, utan lämnar den utan åtgärd. Jag tänker därför inte nu yrka bifall till motionen utan vill uppmana utskottet att ta till sig vad jag framfört. Jag tolkar utskottet så, att man senare är beredd att föreslå åtgärder.

Herr talman! Rune Evensson sade att det fungerar dåligt. Jag vet inte vad han har för underlag för detta. Jag delar inte den meningen. Det fungerar på sina håll mycket bra. Skogsvårdsorganisationen har, som också jordbruksministern här i denna kammare har redovisat, en mycket väl fungerande samrådsrutin. Det blir också ett allt bättre fungerande samråd mellan organisationen, myndigheten och den ideella naturvården. Sedan kan jag upplysa Rune Evensson om att lantbruksuniversitetet just nu håller på med en utvärdering av hur skogsbruket har tagit naturvårdshänsyn. Vi bör alltså invänta besked om detta, innan vi fäller alltför tvärsäkra omdömen om hur det hela fungerar.
Herr talman! Jag tycker utskottet borde ta varningssignalerna på allvar. Nonchalansen mot naturvårdshänsynen är så påtaglig att jag tycker utskottet borde reagera genom att kontrollera lagens efterlevnad. En sådan kontroll skulle belägga de synpunkter som jag har framfört. Allmänhetens ökande krav på tillgänglighet till framför allt de tätortsnära grönområdena kommer att öka kraven på en skärpning av skogslagstiftningen. Detta krav kan enligt min mening undvikas genom att gällande lagstiftning följs, där 21 § i skogsvårdslagen reglerar sambandet mellan berörda parter.

Herr talman! Bland motionerna i detta betänkande återkommer en hel del gamla bekanta, bl.a. en om grundlagsskyddet för nationalparker. Jag har inte reserverat mig till förmån för det skyddet trots att jag helt delar de uppfattningar som där framförs. Jag vill här förklara varför. Första gången jag diskuterade frågan var 1959, när utbyggnaderna i Lilla Luleälv var aktuella och man för all framtid förstörde oersättliga naturvärden genom ingrepp främst i Sareks nationalpark. Riksdagen och andra myndigheter var då, liksom nu, helt kallsinniga inför bevarandesynpunkterna. Det var bara att konstatera att alla andra intressen tvingas vika inför vattenkraftens. För tio år sedan skövlades väsentliga delar av Abisko nationalpark, ett tilltag som gav eko bland snart sagt alla världens naturvetenskapsmän och som förvisade vårt land, som förut räknats till naturvårdens toppnationer, till nästan u-landsmässig nivå i detta avseende. Då var det en partivän till John Andersson som var en av de aktivaste — Nr 39 talarna för förstörelsen. I dag försvarar John Andersson en partimotion från Onsdagen den hans parti i motsatt riktning. Behöver jag säga att det enbart är glädjande att 28 november 1984 få hälsa John Andersson välkommen på barrikaderna? Ack att vi finge uppleva flera sådana sinnesändringar! Efter Abisko har ytterligare angrepp riktats mot våra nationalparker, t.ex. Stora Sjöfallet och Peljekaise. De som makten haver visar fortfarande ett totalt ointresse när det gäller att skydda nationalparkerna, och förra årets energibeslut innebär ju något som kan urarta till ett Ragnarök för våra rinnande vatten. Inga nya faktorer kan anföras som stöd för en ändrad uppfattning. Vad tjänar det då till att för en riksdag med precis samma sammansättning som förra gången frågan var uppe till beslut upprepa sina yrkanden? Vi vet ju att ett positivt beslut bara skulle innebära ett tillfälligt skyddt.o.m. nästa val. Vad som behövs är en total sinnesändring i vad gäller innebörden av nationalparksbegreppet. Så länge inte det begreppet respekteras tjänar ju nya restriktioner, bildande av nya nationalparker, inte mycket till. När staten därtill föregår med dåligt exempel som naturförstörare, då är det fara för den allmänna laglydnaden och då är det lika bra — eller kanske man skall säga lika illa — att ha det som vi har det. Så några få ord om våtmarkerna. Jag ansluter mig helt till Lars Ernestams särskilda yttrande.

Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Jag kommer naturligtvis inte att begära votering i det här ärendet. Jag vill bara framföra synpunkter i anslutning till revisorernas berättelse. Den omläggning som riksdagen för några år sedan beslöt att genomföra beträffande behandlingen av riksdagsrevisorernas olika förslag har resulterat i en klar förbättring. Förändringen innebär att revisorerna numera sänder sina förslag direkt till riksdagen i stället för som tidigare skedde, till regeringen. Omläggningen, som tillkom på revisorernas eget initiativ, har medfört att ett nära samarbete har etablerats mellan utskotten och revisorerna. Detta har resulterat i att utskotten numera svarar för en mycket stor del av de förslag till granskningsärenden som kan tas upp av riksdagens revisorer. Revisorerna i sin tur returnerar resultatet av sina överväganden, efter det att en grundlig remissbehandling genomförts, över kammaren till resp. sakutskott. Antalet uppslag har ökat kraftigt. De ärenden som förs fram på vår granskningsplan kan f. n. endast bli ett urval bland framförda förslag. Genom denna nya omfattande behandling kan sannerligen inte revisorerna beskyllas för något allmänt tyckande. Vi har också fått många exempel på att berörda verk och myndigheter ofta reagerar mycket snabbt när ett ärende har förts upp på vår granskningsplan. Finansutskottet har i anslutning till det betänkande som vi nu behandlar uttryckt sitt gillande med den behandlingsgång som nu tillämpas, vilket inte minst av revisionens utredande tjänstemän upplevs som mycket stimulerande. I de flesta fall har utskotten på ett mycket seriöst sätt behandlat revisorernas förslag. Det finns dock fall där utskottsbehandlingen varit minst sagt summarisk. Jag vill i detta sammanhang peka på justitieutskottets behandling av våra förslag i anslutning till granskningen av bristen vid kriminalvårdsanstalterna. Den frågan redovisas i vår verksamhetsberättelse på s. 14-17. Riksdagens revisorer förde här fram synpunkter på dels målet för arbetsdriften vid anstalterna, dels kostnadsutvecklingen vid vissa mindre specialanstalter, dels slutligen samarbetet mellan kriminalvårdsstyrelsen och stiftelsen Samhällsföretag. Det omfattande utredningsmaterialet resulterade i tre konkreta förslag, som framfördes i en särskild framställning till riksdagen. Våra förslag begravdes dock i all tysthet av utskottet. Det skedde i anslutning till behandlingen av de årliga äskandena för andra huvudtiteln. Detta rimmar illa med önskemålet att sakutskottens ledamöter förhopp ningsvis borde uttrycka någon mening i anslutning till de förslag som ligger inom det egna utskottets bevakningsområde. På det hela taget har dock den nya ordningen fungerat allt bättre under senare tid. Så, herr talman, vill jag framföra en synpunkt i anslutning till det utredningsarbete som nu pågår beträffande folkstyrelsens villkor. I de utförliga utredningsdirektiven, som daterats så sent som den 4 juni i år, finns inte ett ord sagt om hur riksdagens revisorer i fortsättningen för" äntas fungera i ett samhälle med en svällande statsförvaltning. Vår verksamhet gäller ju ytterst en del av riksdagens kontrollmakt. Eftersom inte heller den senaste grundlagsutredningen ägnade revisionen någon nämnvärd uppmärksamhet, anser jag det vara av stort värde om revisionens möjligheter att fullgöra de krav som ställs — trots att det inte nämns i direktiven — bleve föremål för analys och prövning av dem som nu har till uppgift att utreda folkstyrelsens villkor. Jag är nämligen övertygad om att riksdagens ledamöter kommer att vara i ökat behov av ett organ som kan värdera effekten av de beslut som vi själva fattat här i riksdagen. Självprövning är alltid av värde. Detta gäller inte minst prövningen av olika politiska beslut som fattats. Herr talman! Jag har funnit det angeläget att på riksdagsrevisorernas vägnar få framföra dessa synpunkter, men har inget yrkande i anslutning till vad finansutskottet anfört i sitt betänkande över revisorernas berättelse, som kammaren nu har att ta ställning till.

Herr talman! Jag skall inte börja med att säga att jag kommer att fatta mig kort. Mark Twain har ju redan påpekat att den som så börjar redan har försuttit sin chans. Även om upplysningen är riktig hoppar jag alltså över den. Egentligen är också ärendet onödigt. Begäran om förlängning av prisregleringslagen är alldeles onödig, eftersom priserna är på väg nedåt enligt regeringens uppfattning, och inte på väg uppåt. Man kan därför hävda att det är emot denna prisregleringslags syfte att åberopa en förlängning av den. Det är ju först när det har uppkommit fara för allvarlig prisstegring som man kan begära fortsatt tillämpning — det andra läget, krig eller krigsfara, är ju inte på något sätt aktuellt. Man har tyvärr hållit på i elva år och begärt förlängning av denna lag. Under dessa elva år satt borgerliga regeringar i sex år, men då var förklaringen den att en prisreglering var i gång, varför man var tvungen att begära förlängd tillämpning. Nu är emellertid ingen prisreglering i gång, så det är helt onödigt. Regeringen är ju inriktad på att bekämpa utgiftsautomatiken. Jag skulle Önska att den också var inriktad på att bekämpa regleringsautomatiken, som vi har drabbats av så mycket. / Begäran om förlängd tillämpning av prisregleringslagen betyder att regeringen inte ett ögonblick tror på sin egen inflationsbekämpande politik. Kjell-Olof Feldt skall ju t.o.m. ned till 3 26. Hur man då kan begära denna förlängning är för mig fullständigt obegripligt. Liknande uppfattning har mina kolleger i utskottet. Därför yrkar vi, herr talman, bifall till motionerna 90, 91 och 92 och avslag på proposition 26 om fortsatt tillämpning av allmänna prisregleringslagen under tiden den 21 december 1984-den 20 december 1985.

Herr talman! Den ekonomiska debatten tidigare i dag uppehöll sig mycket vid inflationstal, inflationsutveckling och inflationspåverkan. Man kan väl säga att denna litet sena debatt är ett utslag av samma diskussion. Under förmiddagens mycket omfattande debatt redogjorde Rolf Rämgård för centerns ställningstaganden när det gäller den vida frågan ekonomin i stort och, kanske i synnerhet,inflationsbekämpningen. Men frågan om huruvida en förlängning av tillämpningen av den allmänna prisregleringslagen är nödvändig för den ekonomiska politik som skall föras måste både ställas och besvaras av oss som har ställt oss bakom den reservation som är fogad till finansutskottets betänkande 4. Regeringen har enligt propositionen den lovvärda ambitionen att varaktigt nedbringa inflationstakten till i första hand den nivå som gäller i våra viktigaste konkurrentländer. Det har regeringen inte lyckats med hittills, tvärtom. Från ett läge för ett par år sedan — jag behöver inte nämna årtalet — när Sverige hade en lägre inflation än många andra länder har vi kommit till dagens läge, då Sverige ligger två tre gånger högre än flera av de andra länderna. Nästa år skall vi emellertid ned till 3 96. Det upprepas, nästan som en besvärjelse, i denna proposition lika väl som på många andra ställen. Jag ironiserar inte över detta sätt att uttrycka sig, utan hoppas bara att besvärjelsen är kraftig i sin verkan. Frågan är om just detta regeringsförslag är avgörande för inflationsutvecklingen. Centerns svar på den frågan är nej, av i huvudsak tre skäl. För det första: Lagen är så konstruerad att regeringen kan använda sig av den, även om den inte är i tillämpning. Skillnaden är bara den att regeringen då måste motivera sitt beslut i riksdagen i form av en proposition. Också utskottets majoritet konstaterar detta i betänkandet. Vi vill från reservanternas sida inte ge förhandsgodkännande. Inte heller vill vi se regleringen som ett mer eller mindre permanent inslag i kampen mot inflationen. För det andra: Den utredning som särskilt har studerat dessa frågor drar slutsatsen att en prisregleringspolitik,för att ha en chans till framgång, måste vara ett sällan förekommande ingrepp av extraordinär karaktär i kombination med stabiliseringspolitiska åtgärder av annat slag. Utredningen konstaterar också att prisregleringspolitiken inte bör fortsätta i sin nuvarande form. Också utskottets majoritet skriver under på detta och pekar på att prisreglering inte är någon framkomlig väg för att varaktigt hålla nere inflationen. Internationella undersökningar visar detsamma. I dessa sägs att en prisregleringspolitik tvärtom ofta kan ha snedvridande effekter på systemet. Inte heller av inflationsdämpande skäl finns det alltså anledning att förlänga lagens tillämpning. För det tredje: Redan förra året pekade utskottet på att det finns skäl att göra en modernisering och en översyn av lagen i enlighet med en utrednings slutsatser. Utskottet förutsatte också att arbetet skulle göras snabbt, eller ”utan onödigt dröjsmål”, som det citeras i propositionen. Vi kunde, och borde, redan i dag ha haft ett konkret förslag att diskutera, i stället för att slentrianmässigt möta kravet på en förlängning. Förra året kunde vi ha vissa förhoppningar om utredningen, därför att den då var nytillsatt. Därför valde vi att i god ordning avvakta. I år är situationen en annan. Dessa tre skäl, herr talman, är huvudanledningarna till centerns ställningstaganden i finansutskottet. Därför kan jag på goda grunder yrka bifall reservationen.

Herr talman! Den fråga om fortsatta möjligheter till prisreglering som vi diskuterar här i kväll är inte någon särskilt stor fråga. Men den har faktiskt ett ganska betydande politiskt intresse. Den kastar ett mycket intressant sidoljus över de borgerligas och i första hand moderaternas mycket motstridiga uppfattningar om den ekonomiska politikens medel, å ena sidan när man är i regeringsställning och å andra sidan när man är i opposition. Först själva sakfrågan! Vi socialdemokrater ser inte prisövervakning som något helt centralt medel för att styra den allmänna prisnivån. I en marknadsekonomi är det i första hand andra medel — framför allt den generella makropolitiken och stabiliseringspolitiken — som måste bära det tunga ansvaret. Det visar vi också i handling. Trots att vi för en mycket aktiv ekonomisk politik, där inflationsbekämpningen står i centrum och som också nu verksamt bidrar till att inflationen minskar, har vi i dag inte någon form av priskontroll. Det visar alltså att inflationsbekämpningen i praktiken i första hand måste föras med andra medel. Men det hindrar inte att prisövervakning och priskontroll i vissa speciella lägen kan var betydelsefulla. Det kan röra sig om vissa kritiska lägen, framför allt när det gäller att påverka förväntningar om inflation, exempelvis i samband med en lönerörelse. Det är också därför som vi vill ha Moderaternas inställning i den här frågan är mycket belysande. De förde i själva verket en typ av politik när de själva hade politiskt ansvar. Nu, i sin propaganda, följer de en helt annan linje. När Gösta Bohman var ekonomiminister 1977 var han mycket snabb med att införa prisstopp. Jag har här i handen ett dokument, ett instruktionsbrev från handelsdepartementet till statens prisoch kartellnämnd. Det innehåller mycket detaljerade instruktioner om att SPK skall förhindra prishöjningar som exempelvis motiveras av förväntade kostnadshöjningar. Det sägs att företag inte får kompensera sig för löneglidning och inte motverka minskande volymer med höjda priser, osv. Det här brevet är daterat den 20 oktober 1977 och undertecknat ”Gösta Bohman”. Jag har också ett annat brev här. Det är ganska lika till innehållet. Det är undertecknat den 18 december 1980 av Staffan Burenstam Linder. Jag säger i och för sig inte detta som någon kritik mot den politik i just det här avseendet som man förde. Jag tror att det var ganska klokt att exempelvis isamband med devalveringen införa ett prisstopp 1977. Men vad jag däremot vill påpeka är att moderaterna i sin propaganda är fullständigt och helt hämningslösa. I propagandan lider man av en total minnesförlust. När man själv hade regeringsansvar var den här prisregleringslagen ganska bra att ha. Nu däremot skall den avskaffas, därför att det råkar passa in i den moderata propagandan. I fjol stod moderaterna ensamma på den här linjen. Men i år har de lyckats fånga in centern och folkpartiet; de har tvingat in dessa partier under sin färla. Så snabbt går det alltså att byta fot. När valet närmar sig blir mittenpartierna så skrämda att de tappar det enklaste element av sunt förnuft och villigt ordnar in sig i den moderata fållan. Det här hindrar naturligtvis inte att prisövervakning är ett instrument som stundtals behövs. Därför behöver vi också en förlängning av prisregleringslagen. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 4.

Herr talman! Bo Södersten har grävt så djupt i källorna att han har glömt att titta efter hur verkligheten ser ut i dag. Men i dag är ju priserna på väg nedåt — det hörde vi ju Kjell-Olof Feldt säga senast här i eftermiddag. Bo Södersten slumrade väl till just då, för detta hade väl annars varit taktiskt betingat lämpligt att hänvisa till. Det nya i situationen är att det inte finns någon som helst anledning att begära en förlängd tillämpning av prisregleringslagen, eftersom det inte föreligger någon allvarlig fara för prisstegring. Bo Södersten erkänner ju ändå att det var riktigt av Gösta Bohman att den 20 oktober 1977 införa prisövervakning och prisstopp efter devalveringen. När man begärde fortsatt förlängning berodde det på att prisregleringen var i kraft. Där var man bunden. Vi har också fått höra här hur priserna steg under åren 1976-1982. Olyckligtvis var prisökningarna t.o.m. uppe i 12,8 eller 13 26. Det är en helt annorlunda situation — ingen har tvingats in i den ena eller andra fållan. Vi är mycket glada över att priserna nu är på väg nedåt. Även om det inte går i den takt som regeringen hoppas, är de i varje fall på väg nedåt. Då är det fullständigt obegripligt att hävda att det föreligger allvarlig fara för en stor inflation. Det förhåller sig inte alls på det sättet att det passar in i den moderata propagandan, utan det är så enkelt, herr talman, att det passar in i verkligheten.

Herr talman! Det här med verkligheten har sina problem. Hugo Hegeland säger: På vår tid var vi tvungna att ha prisregleringar, eftersom priserna steg. Prisregleringarna var uppe i 12,8 26 när de var som högst. Nu däremot är inflationen i sjunkande, och då behöver man ingen priskontroll. Det är . alldeles riktigt att inflationen sköt i höjden under de borgerliga åren och att den är kraftigt på väg ned nu. Men en prisnivå är aldrig något enhetligt. Prisnivån består av ett otal olika priser där vissa alltid stiger och vissa alltid sjunker. Det är alltid ett genomsnitt vi talar om när vi talar om den allmänna prisnivån. Ingen kan heller helt förutse vad som komma kan. Det är därför som vi behöver denna prisregleringslag. Vi visar att vi i huvudsak litar på de generella makroekonomiska redskapen för att bekämpa inflationen. Vi har också visat att vi gör det med framgång. I dag har vi inte behov av någon prisreglering, men ingen kan förutse framtiden. Något kan hända, så att vi behöver prisregleringslagen. Märkvärdigare än så är det inte. Prisregleringslagen kan vara bra att ha. Det finns en skola som omhuldas mycket, framför allt av konservativa ekonomer, som betonar förväntningarnas roll, som talar om rationella förväntningar. Ja, de brukar t.o.m. säga, att om man bara kan få folk att tro på en sak, kommer den ekonomiska politikens frukter att följa därav. Detta är i och för sig litet överdrivet. Men ibland kan det faktiskt vara bra att kunna tillgripa ett sådant medel i en akut situation, inte minst för att påverka de olika agenterna. Det kan kanske vara löntagare eller fackföreningar, det kan vara producenter etc. Det är därför som vi behöver denna prisregleringslag. Om moderaterna höll sig litet mer till verkligheten, om de hade något minne, skulle de hålla med om dessa tämligen elementära saker. Men det intressanta är — det är detta som deras ställningstagande är ett utslag av — att i den praktiska politiken tvingas de att följa en viss linje. I sin agitation, som är fullständigt hämningslös, följer de en helt annan linje. Detta har lett till, vilket påpekats tidigare här i kammaren i dag, att det inte är några som helst svårigheter för moderaterna att i teorin spara 20 miljarder, medan det är en omöjlighet för dem att i praktiken spara 19 miljoner i BB-avgifter, trots att de så varmt omhuldar avgifter i sjukvården.
Herr talman! Bo Södersten har ju hört talas om John Maynard Keynes. Han svarade som bekant på förebråelsen för att han ändrat uppfattning, att anledningen var att fakta hade ändrats. Det är möjligt att inte Bo Södersten ansluter sig till den uppfattningen, men fakta har ju ändrats sedan åren 1976-1982. Det var väl verkligen rationellt förväntansfullt, när regeringen gick ut och sade att vi skulle ha högst 4 96 prisstegring i år. Nu stannar prisstegringen vid 8 20. Det betyder ändå att den genomsnittliga ökningstakteni prisstegringarna från 1983 till 1984 sjunker. Nästa år skall prisstegringen bara bli högst 3 26, säger man. Den blir sannolikt 6 96. Men det betyder att ökningstakten fortsätter att minska. Då är det väl rationellt att tro att inflationen minskar, eller hur, Bo Södersten? Då finns det ingen som helst anledning att förlänga tillämpningen av prisregleringslagen. Bo Södersten säger helt riktigt, herr talman, att ingen kan förutse framtiden. Nej, inte ens Bo Södersten! Just därför har regeringen möjlighet att tillämpa denna lag utan att fråga riksdagen om lov. Regeringen får ju sätta prisregleringslagen i kraft och återkomma till riksdagen inom en månad. Om ingenting har hänt efter två månader upphör lagen att verka. Just därför att man inte kan förutse framtiden har prisregleringslagen skrivits på det sättet, så att en regering kan ingripa även när det inte finns en riksdag att tillfråga.
Herr talman! Min replik hänförde sig till Bo Söderstens huvudanförande, där han påstod att centern rättade in sig i ett led av något slag. Jag vill säga att vi definitivt inte sysslar med något sådant — vi sysslar med verklighet, vilket jag också skall göra i min replik. Från de teoretiska himlarna vill jag gå över till den praktiska verkligheten. Jag gav skälet till centerns ställningstagande i några logiska punkter i mitt anförande, men eftersom Bo Södersten tydligen inte låter sig påverka av sådana vill jag be honom att åter läsa utskottsmajoritetens skrivning i betänkandet, som han står bakom. Där säger man: ”Utskottet vill emellertid understryka att prisregleringar under normala förhållanden inte på lång sikt kan hålla nere inflationen.” Citat nr 2: ”— — — även om prisregleringslagen, som är en beredskapslag, inte är i tillämpning kan regeringen utan att höra riksdagen införa ett allmänt prisstopp.” Det var precis vad jag sade. Vi är alltså överens i sak. Jag förnekar inte prisövervakningens betydelse i extraordinära situationer. Vad vi har påpekat är just detta faktum att regeringen kan tillämpa lagen ändå samt att det pågår en utredning, som vi tycker borde ha lämnat ett förslag. Detta är orsaken till vårt ställningstagande — och det behövde jag tydligen upprepa.

Herr talman! Det här är en något märklig och förvirrad debatt. Hugo Hegeland säger: På vår tid, alltså under den borgerliga regeringstiden, gick det så illa att vi måste ha prisregleringar. Annars hade vi inte klarat oss. Vidare säger han: Men nu, under den socialdemokratiska regeringstiden, går allt så bra att det inte behövs några prisregleringar. I huvudsak instämmer jag i den karakteristiken. Således går det nu betydligt bättre när det gäller inflationsbekämpningen än det gjorde under de borgerliga åren. Men vi gör inte heller någon stor affär av denna prisregleringslag. Vi säger bara att den kan behövas vid särskilda tillfällen, som ett extra vapen. Huvudsakligen förlitar vi oss dock på prisstabiliseringspolitiken och de allmänna ekonomisk-politiska åtgärderna. Beträffande Britta Hammarbackens och centerns uppfattning i den här frågan vill jag säga följande. Britta Hammarbacken försöker förneka att man har bytt fot. Men hur kommer det sig då att ni i elva år var varma anhängare av denna lag? Nu, under trycket från moderaterna inför 1985 års val, viker man plötsligt undan. Om den här lagen inte behövs, kan det ju inte heller vara särskilt farligt att behålla den. Vi kommer inte att göra oss skyldiga till något överdrivet bruk av denna lag. Tvärtom, det är ju vi som avreglerar när det gäller ekonomiska frågor på det här området. Men, som sagt, sakligt sett behöver vi prisregleringslagen. Ändå är det intressanta i detta sammanhang inte sakfrågan utan borgerlighetens sätt att uppträda i allmänhet och moderaternas i synnerhet. De försöker här framstå som sjusärdeles varma anhängare av marknadsekonomin. De försöker få socialdemokraterna att framstå som mycket stora regleringsivrare. Men det förhåller sig precis tvärtom, och det är det som Hugo Hegeland här tvingas tillstå. Jag tror att den största tjänst som svenska väljare kan göra borgerligheten är att se till att man också i fortsättningen får hålla sig till drömmarnas värld och att man slipper få sina doktriner prövade i en kall verklighet. Moderaternas propaganda tål nämligen inte en konfrontation med verkligheten.
Herr talman! Jag vill bara påminna Bo Södersten om att det var på mittenregeringens tid som det skedde en avreglering. Men vi behöver inte orda mer om den saken. Nej, vi har inte bytt fot. Det är nämligen så, att vi i centern varje gång en proposition läggs fram tar ställning till de olika förslagen. I år väntas ju en utredning lämna besked i dessa frågor. Jag har Kommittédirektiv 1983 framför mig. Där konstateras följande: ”I övrigt är prislagstiftningen i behov av en allmän modernisering. Detta understryks av att bestämmelserna och förarbetena i många fall kan ledas tillbaka till tiden före andra världskriget, då marknadsförhållandena såg väsentligt annorlunda ut jämfört med i dag.” Man konstaterar alltså att den här lagen behöver moderniseras. Sedan ett år tillbaka väntar vi på besked. Jag vill framhålla att vi inte undandrar regeringen ett instrument som kan användas i extraordinära situationer. Därför har vi tagit ställning i nämnda riktning.
Herr talman! Jag konstaterar bara följande enkla fakta. Under era regeringsår var ni ivriga anhängare av regleringar. Ända tilli fjol— alltså elva år i rad — har ni röstat för denna lag. Först i år vänder ni på klacken och röstar mot lagen i fråga. Det tycker jag är att byta fot. Om Britta Hammarbacken vill kalla det för någonting annat, så gärna för mig.

Fru talman! Björn Körlof har frågat mig efter vilka principer och till vilka organisationer fördelningen av överskottet från det av penninglotteriet administrerade fredslotteriet kommer att ske. Karin Söder har frågat statsministern när reglerna för fördelningen av fredslotteriets vinstmedel kommer att fastläggas samt hur de i fredsarbetet engagerade organisationerna kommer att få inflytande över vinstmedlens fördelning.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 Beredningen för information om fredsoch nedrustningssträvanden som tillsattes i juni 1983 kommer att få i uppdrag att lämna förslag om hur medlen från fredslotteriet skall fördelas. För beredningen kommer i huvudsak tidigare principer att gälla. Beredningen kommer dock att utökas med någon eller några ledamöter. Därigenom tillförs beredningen ytterligare kunskap och erfarenhet från de i fredsarbetet engagerade organisationerna. Även i fortsättningen skall alltså bidrag utgå till folkrörelser och andra ideella organisationer. De organisationer som erhåller reguljärt stöd från försvarsdepartementet kommer företrädesvis att hänvisas dit.

Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Svaret är på ett sätt klargörande, på annat sätt djupt obehagligt. Regeringens beslut i fråga om fredslotteriet och det sätt på vilket upprop skett har skapat uppfattningen att fredslotteriets överskott skulle komma alla organisationer, inkl. frivilligförsvaret, till godo i deras arbete med upplysning om fred. Nu möts vi av beskedet att så icke blir fallet. Överbefälhavarens medverkan har naturligtvis grundats på förutsättningen att också de frivilliga försvarsorganisationernas arbete för upplysning och information rörande totalförsvarets fredsbevarande syfte skulle kunna få stöd från detta överskott. Direktör Werthéns medverkan grundas — det har han uttalat i pressen — på hans uttalade uppfattning att försvaret är en god garant för freden. Mot denna bakgrund är uppläggningen av fredslotteriet och det svar som vi nu fått när fredslotteriet nästan är avslutat någonting mycket obehagligt. Varför har regeringen inte klargjort förutsättningarna för överskottets fördelning före starten? Varför är formuleringarna i regeringens beslut och upprop så luddiga, ja, man frestas nästan att säga vilseledande, att både överbefälhavaren och direktör Werthén medverkat i tron att också frivilligförsvaret skulle få del av överskottet? Fru talman! Det finns en mycket allvarligare aspekt av detta som jag också vill ta upp och som inte får förbigås. Regeringen kan här, genom det sätt på vilket pengarna så småningom fördelas och således avsikten med lotteriet manifesteras, skapa uppfattningen att de som arbetar inom totalförsvaret icke skulle arbete för freden. Jag tror att detta är den mest allvarliga aspekten av det svar som vi nu har fått. I samband med de stora försvarsbesluten och de säkerhetspolitiska besluten gör vi klara gemensamma uttalanden om att totalförsvarets främsta syfte är att vara fredsbevarande. Till den ändan arbetar på frivillig grund hundratusentals människor i totalförsvaret i just detta syfte. Jag kan inte förstå hur regeringen kan anse att de, genom det sätt på vilket fredslotteriet har utvecklats, icke skulle kunna få del av överskottet för sitt arbete att upplysa om totalförsvarets fredsbevarande syfte. Som jag sade finner jag detta mycket allvarligt och obehagligt. Jag upprepar mina frågor: Varför har regeringen inte klargjort förutsättningarna för överskottets fördelning före starten? Varför är formuleringarna i regeringsbeslut och upprop så luddiga att denna vilseledande uppläggning av fredslotteriet har kunnat komma till stånd?

Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret, men inte heller jagär till freds med vare sig handläggningen eller svaret på de frågor som jag har ställt. Fredslotteriet tillkom inte på regeringens initiativ, utan folkrörelsernas. Det var Myrdalstiftelsen som först tog upp frågan om ett fredslotteri. Sedan anknöt en rad frivilligorganisationer. Det blev då på det sättet att regeringen fick ta hand om den formella hanteringen av detta fredslotteri — vilket ju har skett även i andra sammanhang. Jag tycker det är mycket viktigt att peka på detta förhållande, därför att av utrikesministerns svar kan man få den föreställningen att det här är helt och hållet ett regeringsinitiativ. I själva verket är det ju så att alla de många folkrörelser i vårt land som är engagerade i fredsfrågorna, på olika sätt och utifrån olika utgångspunkter, här tillsammans har velat skapa en grund för att kunna gå vidare i detta för oss alla så viktiga arbete. Dessa folkrörelser har olika förankring, och därför kunde de pengar som kommer fram genom ett sådant här lotteri få en mycket bred användning och engagera många människor om de förvaltas på rätt sätt. Jag vill påstå att det här icke är regeringens lotteri utan folkets lotteri. Jag tycker att regeringen har illa förvaltat sitt ansvar när det gäller att tala om hur man skall ta hand om dessa folkets pengar. Det här är ju ett mycket populärt lotteri. Man har sålt ett stort antal lotter, och det kommer att inbringa väldigt mycket pengar. Med det sätt som utrikesministern säger att de kommer att förvaltas på kommer de nästan att framstå som en del i budgeten. Det måste göras en klar boskillnad mellan de 1,3 milj.kr. som regeringen har anslagit över budget och dessa lotteripengar. Därför måste folkrörelserna få ett större inflytande över fördelningen av dessa pengar och över principerna för fördelningen. Jag är inte till freds med den luddiga formuleringen att den nämnd som redan finns nu skall breddas. Det måste bli en större förankring bland folkrörelserna för att det skall bli en ur folkrörelsernas synpunkt trovärdig handläggning. Slutligen vill jag anknyta till vad Björn Körlof sade beträffande annonseringen. Jag är övertygad om att hade regeringen kommit i tid med sina besked till anordnarna av lotteriet, så hade deras reklamkampanj sett annorlunda ut. Det finns icke överensstämmelse mellan den och regeringens hantering av det här ärendet.

Fru talman! Jag vill börja med Karin Söders yttrande. Karin Söder sade att fredslotteriet är folkets och inte regeringens lotteri. Jag vill då erinra om att en del organisationer visserligen har hemställt hos regeringen att ett lotteri skulle få ordnas, men att regeringen därefter har uppdragit åt penninglotteriet att verkställa lotteriet. Det innebär inte att just de organisationer som har varit initiativtagare skulle vara de enda som kan komma i fråga. Jag vill också påpeka att det inte var under den tid då Karin Söder satt i regeringen som det togs initiativ till att särskilda anslag skulle utgå till fredsarbetet. Det skedde under den nuvarande regeringen, och det har utgått anslag från statsbudgeten i två år. Sedan kom man på att ytterligare behov förelåg och att därför ett lotteri, av ungefär samma slag som kulturlotteriet, skulle ordnas. Även kulturlotteriet är folkets lotteri i den mån det är folket som köper lotterna, men det är också ett lotteri ur vilket medel, genom utbildningsdepartementet, fördelas till olika behov. Den omständigheten att överbefälhavaren och direktör Werthén används i penninglotteriets reklam innebär ingalunda att det är just försvarets organisationer som man har tänkt på. Jag vill påpeka att de organisationer som arbetar frivilligt inom försvaret från försvarsdepartementet får ungefär 73 milj.kr. per år i bidrag för sin verksamhet. De organisationer som i övrigt har sökt bidrag har däremot förra året fått dela på endast en eller annan miljon vilket i år kanske blir något mer genom lotteriet. Får jag slutligen erinra om att den organisation där Karin Söder själv är ordförande, Rädda barnen, från den svenska staten mottar utomordentligt stora anslag för sin verksamhet i olika avseenden. Det är statens pengar, men de kommer på fältet att utdelas genom er organisation.

Fru talman! Jag konstaterar att utrikesministern inte vill svara på mina följdfrågor, som löd: Varför ville inte regeringen i förväg, när fredslotteriet startade, tala om principerna för överskottets fördelning? Varför har formuleringarna i regeringsbeslut och upprop fått den utformning som de har? Det har lett till missförstånd, och enligt min uppfattning är formuleringarna dessutom vilseledande. Överskottet kommer enligt uppgift från penninglotteriet, som jag hade kontakt med i går, att uppgå till närmare 20 milj.kr. Det är sant att frivilligförsvaret erhåller anslag från försvarsdepartementet, dock i mycket ringa mån för upplysning rörande fred, fredsarbete och försvarets fredsbevarande syfte. Huvuddelen av pengarna går faktiskt till konkret utbildning för totalförsvarets ändamål. Överbefälhavarens medverkan i fredslotteriet har grundats på hans uppfattning att också frivilligförsvaret skulle kunna få del av överskottet, i syfte att bedriva upplysning rörande totalförsvarets fredsbevarande syfte och nedrustningssträvanden. Det är mot denna bakgrund som överbefälhavaren, och direktör Werthén, har medverkat. Men nu visar det sig alltså att totalförsvarets frivilligorganisationer icke kommer att få någonting av överskottet. Det menar jag innebär att man i efterhand har slagit undan benen för deras medverkan. Det känns djupt obehagligt.

Fru talman! Jag vill ställa några frågor till utrikesministern om den mening i svaret som lyder: ”För beredningen kommer i huvudsak tidigare principer att gälla.” Vilken form av utvidgning kan det tänkas innebära? Kan man i fredsarbetet också få pengar till bredare internationella projekt, eller är det bara fråga om projekt här i landet? Sedan vill jag kommentera något av vad utrikesministern här sade. Jag har aldrig påstått annat än att regeringen formellt hade detta uppdrag. Det är det sätt som man går till väga på när man ordnar denna typ av lotteri. Jag anspelade också på kulturlotteriet i detta avseende, så likheten med det lotteriet är jag fullt medveten om. Jag påstod inte — vilket tydligen utrikesministern uppfattade — att de organisationer som tog initiativet skulle vara de enda som borde få pengar från fredslotteriet. Tvärtom är jag mycket angelägen om att alla folkrörelser som sysslar med fredsarbete skall kunna få pengar till projekt som ryms inom ramen för ett bra fredsarbete. Det är självklart att det måste vara på det sättet. Det är korrekt att det inte på den tid jag satt i regeringen fanns något anslag motsvarande det belopp på ursprungligen 1 miljon som nu går till fredsarbetet. Men jag vill påminna om att centerpartiet i opposition tog initiativ i den här frågan samtidigt som socialdemokraterna som regeringsparti gjorde det. Vi har ett gemensamt intresse av att stimulera ett bra fredsarbete i vårt land. Till sist vill jag säga att jag tycker det är alldeles befängt att blanda in Rädda barnens biståndsarbete i det här sammanhanget. Vi är mycket glada för det fina samarbete vi har med regeringen — och jag får kanske tillfälle att återkomma till det — liksom för regeringens förtroende för vårt biståndsarbete, men vad det här är fråga om är det egentliga fredsarbetet.

Fru talman! Om någon tror att regeringen suttit och sorterat ansökningar om bidrag, så är det fel. Det arbetet har i praktiken uppdragits åt en beredning bestående av representanter för ungdomsrörelser, olika politiska partier, kvinnoorganisationer och humanitära organisationer. Denna beredning har fått uppgiften att på grundval av ansökningar motsvarande 10-12 milj.kr. fördela en dryg miljon. Den har kunnat göra det under enighet. Jag har sagt att jag är beredd att ytterligare vidga denna beredning. Jag tror att dess ledamöter under enighet kommer att kunna fastslå vad som är verksamhet för fred och nedrustning. Jag kan aldrig tänka mig att överbefälhavaren eller direktör Werthén skulle ha ställt några villkor för sin medverkan i reklamkampanjen. Har de gjort det, beklagar jag det djupt. Men jag vill påpeka att även försvarsorganisationer, som jag framhållit, kan söka bidrag. Det är fel att påstå att de är uteslutna. På grund av deras stora bidrag från försvarsdepartementet bör de emellertid enligt min mening i huvudsak basera sin verksamhet på dessa bidrag.
Fru talman! Utrikesministern sträckte nu ut ett litet finger till frivilligorganisationerna när det gäller deras upplysning om försvarets fredsbevarande verksamhet. Jag sade inte att överbefälhavaren hade satt upp villkor för sin medverkan i kampanjen, men han har uppenbarligen bibringats uppfattningen att det skulle vara möjligt också för frivilligförsvaret att få del av pengarna för det syfte jag talade om. Bortsett från detta är utvecklingen av den här frågan allvarlig. Regeringen har nu lyckats skapa misstro och en spricka mellan de organisationer i vårt land som inom frivilligförsvarets ram arbetar för försvarets fredsbevarande verksamhet och de organisationer som arbetar för fred på ett annat och enligt deras egen mening bättre sätt. Bland dem som under många år deltagit i den här debatten är det allmänt känt att det har varit svårt att få dessa olika organisationer att samverka och att tillsammans diskutera hur arbetet skall bedrivas. Dessa svårigheter har enligt min uppfattning fördjupats och förvärrats på grund av den utveckling frågan har fått sedan det nu avslöjats vad fredslotteriet kan komma att leda till.
Fru talman! Jag skulle vilja upprepa mina frågor: Är utrikesministern för det första beredd att föreslå att man också skall kunna ta upp mera internationellt inriktade projekt vid fördelningen av de pengar vi nu diskuterar? För det andra: Är utrikesministern beredd att låta flera än de — en eller två —- ledamöter som har nämnts ingå i någon sorts beredningsgrupp, så att man undanröjer risken för en dålig förankring hos initiativtagarna och hos andra folkrörelser som ägnar sig åt fredsarbete?
Fru talman! På Karin Söders fråga om jag är beredd att låta organisationer som arbetar i ett bredare internationellt perspektiv bli delaktiga är svaret självfallet ja. Jag antar att fredsarbetet alltid måste ses från internationella utgångspunkter. Vi befarar inte ett inbördeskrig i Sverige. När det sedan gäller frågan om att ett större antal personer skulle ges plats i beredningen har jag i mitt svar angivit att jag finner detta möjligt. Till Björn Körlof vill jag säga att bidrag utgår till projekt. Om ett projekt som en frivillig försvarsorganisation åstadkommer finnes vara i klass med de övriga projekten, kan också det få bidrag. Detta framhålles i mitt svar. Påståendet om någon form av diskriminering är osant. Men jag vill erinra om att när en menig värnpliktig deltog i en fredsdemonstration dömdes han till kraftiga böter. Det är inte säkert att den domen håller, för jag har också hört talas om att när en överste i uniform deltog i en antilöntagarfondsdemonstration så åtalades han inte.
Fru talman! Självfallet skulle man inte ens behöva tala om att fredsarbete gäller internationella förhållanden. En sådan kommentar är inte alls påkallad häri kammaren. Vad jag frågade om var huruvida det är möjligt att få pengar till ett projekt som har en mera internationell förankring, alltså inte bara har sin bas här hemma. Jag kan nämna ett sådant projekt som rör förhållanden för ”Barn i krig”, som mycket väl kan försiggå på annat håll än här i Sverige.
Fru talman! Jag vill bara ge en sista kommentar till utrikesministerns funderingar om deltagande i uniform i olika verksamheter. Jag utgår ifrån att åklagarna i vårt land vidtar åtgärder i överensstämmelse med svensk strafflag och åtalar dem som bryter mot lagen.

Fru talman! Karin Söder har frågat mig vilka åtgärder regeringen vidtagit för katastrofinsatser i Etiopien, angränsande länder och av torkan drabbade områden samt vilka åtgärder regeringen planerar för att förstärka och effektivisera insatser i nämnda områden? Göthe Knutson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att tillse att SIDA i framtiden agerar med större kraft och snabbhet i liknande situation som den som nu råder i Etiopien. Jag besvarar de båda frågorna i ett sammanhang. Jag vill inledningsvis upprepa vad jag tidigare sagt i riksdagen angående livsmedelsbistånd att regeringen och SIDA med största uppmärksamhet följer försörjningssituationen i de torkdrabbade länderna i Afrika. Det sker genom de svenska ambassaderna, biståndskontoren, FN och frivilligorganisationerna. Mot bakgrund av Afrikas svåra försörjningssituation till följd av bl.a. flera års torka har regeringen och SIDA sedan juli 1983 beslutat om katastrofinsatser till de torkdrabbade länderna söder om Sahara till ett sammanlagt belopp av ca 272 milj.kr. Stödet har utgått dels direkt till mottagarländernas regeringar, dels genom FN och frivilligorganisationer. Vad avser Etiopien följer regeringen och SIDA uppmärksamt försörjningssituationen i detta huvudmottagarland av svenskt utvecklingssamarbete. Den svältkatastrof som nu drabbat landet, förorsakad huvudsakligen av den långvariga torkan, har förvärrats under de tre senaste åren. På grund härav har Etiopien sedan juli 1983 från Sverige erhållit totalt 93 milj.kr. i katastrofbistånd, dvs. utanför det reguljära utvecklingsbiståndet. På svensk sida förbereds därutöver ytterligare insatser för att lindra nöden för de svältande i Etiopien. Förutom hjälp genom frivilligorganisationer planeras förstärkt stöd till landets transportsystem i syfte att påskynda och förbättra transporter och distribution av förnödenheter från hamnarna till hjälpcentra inne i landet. Jag vill i detta sammanhang informera om att allt katastrofbistånd bereds inom en särskild samrådsgrupp som består av representanter för utrikesdepartementet, SIDA och Röda korset. Jag vill också framhålla att SIDA kontinuerligt följt utvecklingen och skyndsamt berett de nu planerade insatserna i nära samarbete med ambassaden och biståndskontoret i Addis Abeba somi sin tur haft nära kontakter med de etiopiska myndigheterna, FN och frivilligorganisationerna. Det nära samarbetet bidrar till att göra katastrofbiståndet effektivt.

Fru talman! jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Jag var missnöjd med det förra svaret, men jag är betydligt mera tillfredsställd med det här svaret. Katastrofen i det aktuella området, där Etiopien är det land som fått den största uppmärksamheten, är fruktansvärd. Men även runt omkring är situationen synnerligen svår. Det blir man klar över när man hör vad sagesmän som varit på platsen har erfarit. Fruktansvärda bilder och filmer tagna i området visar uthungrade mödrar, svältande barn och döende gamlingar. På vägarna möter man förtvivlade människor som är i färd med att gå till marknaden med sin boskap — det sista de äger. Kanske får de där en summa pengar, så att de kan köpa litet mat. Andra är redan på väg att sälja hudar från slaktad boskap. Vi vet således att dessa människors försörjningsmöjligheter i framtiden är mycket allvarligt ifrågasatta. Enligt vissa larmuppgifter kommer 2 miljoner människor i Etiopien att dö inom en nära framtid. Men det som är allra allvarligast är att katastrofen långt ifrån är över. Trots hjälpsändningar från Sverige och många andra länder kommer det aktuella området — det vet vi — att vara ett katastrofområde för lång tid framåt. I första hand är läget mycket allvarligt under det närmaste året, innan man eventuellt får en bra skörd nästa år. Människorna blir allt svagare. Vi vet att de som överlever — framför allt gäller det barnen — kommer att få skador för livet. Det kommer att bli svårt för dem att klara av sin livssituation i ett så fattigt land. Vidare har vi noterat att katastroferna i området söder om Sahara återkommer gång på gång. Jag skulle således vilja komplettera mina tidigare frågor med följande frågor: Vilka planer har utrikesministern på förebyggande åtgärder i de här områdena när det gäller markvård, vattenförsörjning, trädplantering, hälsovård etc.? Det gäller ju att se till att människorna i det aktuella området så småningom kan komma ur den onda cirkel med återkommande katastrofer som de hamnat i. Vilka samarbetspartner har man från regeringens sida i detta sammanhang? Det är ju massiva insatser som måste göras i hela södra Sahara för att kunna finna en väg tillbaka till ett bättre liv för dessa arma människor. Jag vill peka på de möjligheter som finns i dessa sammanhang — det gäller FN-organ av olika slag, nordiskt samarbete och frivilligorganisationerna. Jag tror, som sagt, att det behövs en planering, så att en massiv insats kan göras när den värsta katastrofen väl är över — detta för att sådana här katastrofer skall kunna undvikas i framtiden.

Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Jag mstämmer i det som Karin Söder nyss yttrade här. Jag vill ställa ytterligare en fråga till utrikesministern, med anledning av vad han säger i slutet av svaret. Utrikesministern hänvisar nämligen till SIDA, som kontinuerligt följt utvecklingen. Vidare säger han att man har ett nära samarbete med ambassaden och biståndskontoret i Addis Abeba. Innebär det att man beträffande katastrofbiståndet i fortsättningen kommer att kunna starta upp i ett tidigt skede — tidigare än vad som var fallet när det gällde Etiopien — och blir det därmed möjligt att göra biståndet effektivare och att sätta in det med större kraft? Faktum är att Sverige, i förhållande till andra länder, kommer på efterkälken i detta sammanhang. Vad som föranledde min fråga var ett inslag i Dagens Eko vid den tidpunkt när exempelvis Storbritannien hade satt in en luftbro med livsmedelshjälp till de tre nordliga provinserna i Etiopien. SIDA:s företrädare svarade då på radioreporterns frågor om vad SIDA gör. Det första svaret var: Vi följer utvecklingen. Då frågade reportern vad det innebär, och svaret blev: Vi sammanträder. Det är klart att vi är många som blir både konfunderade och kansket.o.m. upprörda över detta, bl.a. därför att Sverige har ett mycket stort överskott av vete och annan brödsäd, som skulle kunna användas till katastrofhjälp. Det sker i viss utsträckning. Ifrån mitt parti, moderata samlingspartiet, har vi upprepade gånger väckt motioner i syfte att öka denna svenska livsmedelshjälp genom det svenska jordbruksöverskottet, som nu är så aktuellt i debatten om livsmedelskommitténs betänkande. Vi har tyckt och tycker fortfarande att den andelen är för liten. Vi har också den uppfattningen att vår biståndsverksamhet i större utsträckning bör vara bunden — den utvecklingen har fortskridit i enlighet med våra intentioner. Men just beträffande katastrofhjälpen till hungrande människor — en halv miljard människor svälter i dag — frågar jag: Vad vill utrikesministern göra för att vi snabbt skall komma i gång och därmed också öka den svenska livsmedelsinsatsen?

Fru talman! Jag instämmer med Karin Söder att förebyggande åtgärder är det allra viktigaste. Vårt reguljära bistånd till Etiopien, som är ett gammalt mottagarland, är i allt väsentligt inriktat på sådana åtgärder som Karin Söder nämnde. Men vi har funnit att det också behövs mer omedelbart stöd. Människor praktiskt taget dör av svält och de kan inte avvakta att de insatser som vi gör i fråga om markvård, vattenförsörjning och liknande leder till resultat. Därför har katastrofbiståndet kommit att utgöra en ökande andel av biståndet, alldeles särskilt när det gäller Etiopien. Katastrofbiståndet har ökat förra året och i år, och jag förutser att det måste öka även kommande år. Till Göthe Knutson vill jag säga att om Göthe Knutson tror att vi upptäckte Etiopien när de första TV och radiorapporterna kom, har han fel. Under budgetåret 1983/84 gjorde vi, utöver det reguljära stödet, insatser på ca 25 milj.kr., i olika former av katastrofhjälp, väsentligen genom organisationer som Evangeliska fosterlandsstiftelsen, Lutherhjälpen, Röda korset osv.

Om det är så att en tjänsteman i SIDA har sagt att vi följer utvecklingen, menas inte därmed att vi sitter overksamma, vilket min uppräkning har visat att vi inte gör.
Fru talman! Jag är självfallet medveten om vad SIDA uträttar i Etiopien, och jag har med tacksamhet noterat det förtroende som regeringen och SIDA har visat för de olika frivilligorganisationerna när det gäller denna typ av arbete. Detta samarbete är oerhört viktigt. Min fråga gällde också ett vidare perspektiv. När vi nu ser hur detta område gång på gång drabbas av katastrofer, hur kan vi då utvidga samarbetet? Kan vi t.ex. ta ett nordiskt initiativ för att på ett ännu mera inträngande sätt komma dessa människor till mötes och kanhända minska katastrofernas omfattning i framtiden? Låt mig vara mycket konkret: Tänker utrikesministern medverka till att det tas ett nordiskt initiativ till att undersöka vad vi kan göra för området i södra Sahara för att stärka de förebyggande insatserna totalt sett?
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för att han svarade på den ena av mina kompletterande frågor. Frågan om svenskt livsmedelsbistånd, dvs. u-hjälp i form av svenska jordbruksprodukter — i första hand brödsäd — återstår. Jag utgår ifrån att utrikesministern vill återkomma till detta. Självfallet upptäcktes inte Etiopien först nu. Sverige har gjort stora ekonomiska insatser i Etiopien sedan sekel tillbaka. Men varför då denna avvaktan? Vi har kanske bättre kanaler till Etiopien än andra länder, genom alla de missionärsinsatser som tidigare har gjorts i Etiopien, f. d. Abessinien, långt tillbaka i tiden. Jag har själv en viss erfarenhet av en form av hjälpverksamhet där nere. Mot denna bakgrund har jag mycket svårt att förstå hur det kommer sig att Storbritannien långt tidigare var i gång med hjälpsändningar medan Sverige avvaktade och upp till ca 1 000 människor om dagen svalt ihjäl. Detta enligt uppgifter inte bara i tidningar och radio utan också från säkra källor på platsen. Miljoner människor lider av denna hungerkatastrof. Men i början hände tydligen ingenting från svensk sida — såvida inte radions och tidningarnas rapportering var helt lögnaktig. Sådan var i all enkelhet bakgrunden till min fråga. Jag har nu läst ett färskt meddelande från UD, genom att riksdagens utredningstjänst tog reda på hur läget är i dag. Det framgår att den båtlast med ca 10 000 ton vete som utrikesministern har bidragit till nu inte kan tas emot eftersom vi har kommit på efterkälken. Det har nämligen uppstått en sådan trängsel i hamnarna där nere medan vi i Sverige avvaktat.
Nr 40 Fru talman! Vad först gäller Karin Söders fråga om katastrofhjälpen så är åå Sar Torsdagen den den alltmer inriktad på långsiktiga effekter. Men när det är fråga om 29 november 1984 människor som bara kan uppehålla livet en kort tid måste livsmedel levereras till området omedelbart för omedelbar konsumtion. Jag inser också — och jag Om katastrofinsattror inte att det råder delade meningar om detta mellan oss — att det är ur ser i Etiopien dessa människors egen jord som det måste växa och som deras långsiktiga försörjning måste komma. Vi skall hjälpa dem med det. Det är fullständigt osant, Göthe Knutson, att vi skulle ha kommit i gång senare än vad man har gjort i Storbritannien. Jag trodde att min genomgång av de insatser som vi har gjort var tillräckligt upplysande därvidlag. När regeringen i höst beslutade om ett av sina största bidrag skedde det på morgonen efter det att TV hade visat ett fruktansvärt skakande program om situationen i Etiopien. Men vi hade inte suttit på kvällen och blivit inspirerade till det, utan det låg flera veckors arbete bakom insatsen.
Fru talman! Självfallet skall vi bidra med katastrofinsatser — det råder verkligen inga delade meningar om det. Men vore det inte av mycket stort värde om vi i Etiopien, och i detta område över huvud taget, när denna katastrof tonar ner och det är dags för ett mera förebyggande arbete, verkligen hjälper till att skapa en bättre transportorganisation, därför att det är transporterna som fallerar. Vad kan t.ex. de nordiska länderna göra tillsammans? Med sådana insatser skulle man mycket tidigt kunna komma befolkningen till hjälp, vilket annars har varit och fortfarande är ett stort problem. Den första förebyggande insatsen borde kanske avse hamnen, vägarna och många andra infrastrukturella faktorer i Etiopien. Sedan kunde man gå över till de andra insatserna.
Fru talman! Utrikesministern säger nu att det är osant att vi har kommit på efterkälken. Det är alldeles tydligt att han vill dementera den bild som gavs i massmedia vid den nämnda tidpunkten. SIDA:s företrädare borde då haft bättre kännedom om de rätta förhållandena. Jag har givetvis tillgång till alla siffror och även till en verksamhetsredovisning över hur den svenska insatsen i Etiopien har bedrivits under senare år. Min fråga gällde explicit hur Sverige agerade beträffande de tre nordliga provinserna. Vid den aktuella tidpunkten hade SIDA enligt massmedia inte någon pågående livsmedelshjälp just dit. Storbritannien hade däremot hjälpsändningar i gång. Får jag vidare, fru talman, i all vänlighet också fråga utrikesministern om han har några synpunkter på möjligheterna att starkt utöka den svenska livsmedelshjälpen, icke minst med hänsyn till den nu så aktuella debatten om det svenska jordbruksöverskottet.
Fru talman! Mycket av de livsmedelssändningar som går till u-länderna finansierade med svenska pengar är tagna ur det svenska spannmålsöverskottet. Men om det finns billigare livsmedel att köpa räcker pengarna till att mätta fler munnar och att låta fler människor överleva. Därför köper vi också livsmedel på annat håll än i Sverige. Detta är även en transportfråga. Om man inte behöver lägga ned alltför mycket pengar på kostnader för transporter från Nordeuropa därför att det exempelvis finns livsmedel på andra sidan det behövande landets gränser, kan det hända att man för samma belopp får fram mera mat. Jag är glad åt Göthe Knutsons intresse för u-hjälpen, och jag avvaktar med stor förväntan den debatt som skall föras i vår. Vi får se vilka ytterligare behjärtansvärda insatser Göthe Knutson då vill föreslå för att förstärka det svenska biståndet.

Fru talman! Karin Ahrland har frågat mig om på vad sätt Sverige avser agera för att förhindra att också FN:s kvinnokonferens i Nairobi används för att motarbeta staten Israel och vilka instruktioner som kommer att ges de svenska delegaterna i frågan om kvinnokonferensens behörighet att ta upp det allmänna läget i Mellanöstern. Karin Ahrland hänsyftar på tendensen att ta upp politiska frågor i sammanhang där de inte naturligen hör hemma. Den svenska regeringen har konstant sökt motverka en sådan utveckling. Sedan många år finns en stående instruktion för hur svenska delegationer vid internationella möten och konferenser skall ställa sig till de återkommande frågorna av utrikespolitisk karaktär. En grundregel som slås fast är att fackorgan och konferenser om ett visst ämne inte bör fatta beslut av politisk karaktär, vilket faller utanför deras kompetensområde. Detta utesluter inte att inom kompetensområdet kan finnas frågor med starka politiska övertoner. Gränsdragningen blir här oftast svår, varför svenska delegationer anbefalls att begära instruktion i varje särskilt fall. En annan grundregel är universalitetsprincipen, dvs. rätten för alla av Sverige erkända suveräna stater att ansluta sig till FN och dess organ och där företrädas av sina representanter. Därav följer att ingen sådan stat bör uteslutas. Frågan om Israel och Palestinafrågan berörs också i denna instruktion. I enlighet med den princip jag nyss nämnt motsätter sig Sverige förslag att utesluta Israel. Likaså motsätter vi oss förslag som jämställer ”sionism” med ”rasism” eller ”rasdiskriminering”.

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. FN är ju en organisation som syftar framför allt till att skapa fred och frihet för folken i världen och bidra till ökad förståelse mellan olika nationaliteter. Arbetet bedrivs på många fronter, om man kan använda ett sådant uttryck i det här sammanhanget. De kvinnokonferenser som hittills har hållits har också som princip varit goda exempel på områden där FN bör kunna fylla stora och viktiga funktioner. Det finns andra när det gäller kvinnofrågor, nämligen kvinnokommissionen och konventionen om avskaffande av diskriminering mot kvinnor. Men både Mexicokonferensen och Köpenhamnskonferensen kom i mycket stor utsträckning att handla om annat än ämnet, nämligen om sionismen och om Palestinafrågan. Kvinnor från hela världen hade rest till Mexico City och till Köpenhamn för att få tala om hur man skulle kunna lösa deras problem. De blev förfärade över att märka hur vissa grupper och länder genom diplomatiskt ränkspel använde kvinnokonferensen som ett forum för propaganda mot Israel. Det var ett beklämmande skådespel, och från svensk sida tvingades vi i Köpenhamn att lägga ned vår röst i fråga om slutdokumentet — ett deprimerande men nödvändigt ställningstagande. Med den bittra erfarenheten är det så mycket mer nödvändigt att Sverige redan nu i förberedelsearbetet försöker agera så att situationen i Köpenhamn inte upprepas. Det bekymrade faktiskt många att just vi lade ner rösten i Köpenhamn. Det hade en viss effekt att vi gjorde det. Vi kan naturligtvis inte före konferensen i Nairobi hota att göra samma sak om Mellanösterngrälet återuppstår, men vi kan på diplomatisk väg i god tid dessförinnan låta andra stater förstå att vi anser, precis som utrikesministern har sagt, att kvinnokonferenser är till för kvinnor, inte för Mellanösternträtor. Det går att framföra detta på diplomatisk väg, t.ex. i Wien i mars, när det är ett förberedande möte. Det går kanske också att göra det på ECOSOC mötet i vår. Jag undrar: Är utrikesministern beredd att sända en observatör, som på diplomatisk väg kan bevaka så att inte den här frågan börjar förgifta luften redan i Wien?
Fru talman! Jag tror att den svenska uppfattningen på denna punkt är mycket väl känd. Något särskilt sändebud för att framhålla den torde inte behövas. Vi arbetar för att de olika fackorganen eller specialkonferenserna skall hålla sig inom sina särskilda kompetensområden. Vår ståndpunkt är så etablerad att ingen bör kunna ta miste på den.
Fru talman! Jag delar utrikesministerns uppfattning om att den svenska inställningen är väl känd, men jag delar inte hans uppfattning att vi inte behöver framföra detta i varje sammanhang. Enligt min erfarenhet bör vi göra det vid varje tillfälle — ett tillfälle är i Wien, även om vi inte har någon egen delegat vid den konferensen.
Fru talman! Om det fyller ett behov — och det kanske kan göra det — skall den observatör som vi har i Wien också få klargöra vår uppfattning på de informella vägar som står till buds.

Fru talman! Karin Ahrland har frågat mig vad jag ämnar göra för att påminna min danske kollega om dennes löfte vid Nordiska rådets senaste möte ”pro bro”. Den danska regeringen har liksom den svenska tillsatt en ämbetsmannadelegation med uppdrag att utarbeta ett gemensamt förslag till regeringsöverenskommelse om fasta förbindelser över Öresund. Jag räknar med att arbetet i delegationerna skall vara avslutat före sommaren. Karin Ahrland kan vara fullständigt lugn. Från svensk sida kommer bron inte att glömmas bort i det pågående arbetet.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för att han vill lugna mig. Det är märkligt att så ofta behöva stå i kammarens talarstol och tala om bron över Öresund — så ofta att folk nästan skulle kunna tro att den redan finns. Men så är det tyvärr inte. Vi som är brovänner fick i samband med Nordiska rådets möte i våras ett visst hopp om att en gång få se en bro. Men för några månader sedan blev vi oroliga igen. Avtalet om tågfärjetrafiken Helsingborg-Köpenhamn väckte självfallet glädje i Helsingborg, och jag tror att de flesta skåningar inser att något snabbt måste göras åt den eländiga situationen där. Men, fru talman, samtidigt uppstod en fullt förklarlig oro i Malmö, som kände sig helt bortglömt. Det hade varit bättre om besluten om alla nödvändiga investeringar för Öresundsförbindelserna hade kunnat samordnas. Och naturligtvis — men det säger jag parentetiskt — hade det varit bättre om färjebygget gått till ett svenskt varv. Det är dock en annan historia. Oron i Malmö blev inte stillad av olika uttalanden från Stockholmsbasera = Nr 40 de centralbyråkrater. SJ-chefen, som tycks ha mycket större handlingskraft Torsdagen den än Malmös socialdemokratiska kommunalpolitiker, sticker enligt en tidning 29 november 1984 inte under stol med att det nya avtalet gör brofrågan mindre intressant. Och en av de hundratals utredare som har sysslat med brofrågan de senaste Om planerna på en hundra åren sade öppet att danskarna kanske gör en kovändning efter detta Bio mellan Mälmö avtal. En anonym talesman för Curt Boströms eget departement svarade att bron Malmö-Köpenhamn är en lokal fråga för Malmö, medan järnvägstrafiken i Helsingborg är ett riksintresse. Det var därför jag frågade hur Curt Boström försöker påverka sin danska kollega. Jag fick inte något direkt svar på den frågan. Arbetet skulle vara slut före sommaren — jag hoppas det är sommaren 1985 e. Kr. som avses. Jag fick veta att vi från svensk sida inte kommer att glömma bron. Kan jag utgå ifrån att det betyder att ni inte bara sitter i kommunikationsdepartementet och tänker på bron utan också ser till att danskarna inte glömmer den — det var det som var avsikten med frågan.
Fru talman! Först måste jag säga att jag är väldigt imponerad av ett meddelande från Karin Ahrland: Det var någon som hade jobbat med brofrågan i över hundra år som hade gjort ett uttalande för ett tag sedan. Det imponerar stort på mig. I övrigt tycker jag att Karin Ahrland skall läsa det riksdagsbeslut som hon själv varit med om att fatta — det var i december 1982, om jag inte minns fel. Då fattade riksdagen beslutet att vi skulle ta upp diskussioner i den här frågan med danskarna. Men riksdagen var enig i sitt uttalande om att man skulle ge förtur åt färjeförbindelsen. Vi har från kommunikationsdepartementets och SJ:s sida följt riksdagens beslut i det avseendet. Det finns ingen konflikt mellan intresset att lösa brofrågan och intresset att se till att vi klarar färjeförbindelserna över Öresund — båda delarna har ingått i det beslut riksdagen har fattat. De överläggningar som vi nu för med danskarna fortlöper mycket bra. I direktiven ingår ju att vi diskuterar fasta förbindelser, alltså en bro Malmö-Köpenhamn och en järnvägstunnel Helsingborg-Helsingör. Det har inte inträffat någonting i verkligheten — om det har gjort det i massmedia är en annan sak — som inger oro med hänsyn till de direktiv som har utarbetats för dessa överläggningar.